Herr talman! Jag såg mig föranlåten att begära ordet än en gång, eftersom jag inte kunde låta Carl Thams påståenden i slutrundan stå oemotsagda. Det hade varit litet för illa. Carl Tham talar vackert och ansvarsfullt om arbetarna i Domnarvet, massaindustrin och på andra ställen i det svenska näringslivet, och det är ju fint. Han säger, att om man väljer nej-sidans alternativ, kommer det att innebära att arbetarna blir utslagna och förlorar sina jobb. Elpriset kommer, heter det, att öka med 50 92, vilket kommer att påverka t.ex. Domnarvet oerhört negativt. Här stöder han sig igen på konsekvensutredningens felaktiga uppgifter och slutsatser. Dessa grundar sig på att det kommer att behövas 125 TWh elström år 1990, vilket är långt ifrån klart bevisat. Vi vet mycket väl att prognoserna tidigare har fått justeras ned. Av dessa 125 TWh vill Carl Tham och hans bröder i kärnkraftspartierna använda 65 TWh producerade i kärnkraftverk. Så säger man att kärnkraften är så billig, 12-13 öre kWh, att om man skall ersätta all denna elkraft med annan elkraft som inte produceras av kärnkraft, kommer det att bli så dyrt att det blir fråga om 50-procentig förhöjning. Men man räknar inte med att det fortfarande finns andra elkraftskällor: att vi har vattenkraften kvar, att vi kan bygga ut mottryckskraften på olika ställen och att vi så småningom kan bygga ut vindkraften. På den vägen kan vi få el som inte blir dyrare. Vattenkraften kommer tvärtom att bli betydligt billigare än kärnkraften någonsin blir. Detta innebär att de som äger vattenfall — och det är ju inte bara staten utan också stora bolag som Kopparberg som äger t.ex. Domnarvet — kan göra sig stora övervinster på sin vattenkraftsproduktion. Men dessa vill Carl Tham inte dra in för att hjälpa jobbarna i Domnarvet att behålla sin anställning. Man bör tala om vad man stöder sina prognoser på, innan man går upp och säger att andra är opportunistiska, för att nämna ett av de vackra tillmälen som Carl Tham använde för en stund sedan. En annan intressant sak i sammanhanget är, att om Carl Tham och hans folkparti tillsammans med de övriga borgerliga partierna får bestämma, finns det snart inte några stålverk, varken i Domnarvet, Luleå eller Oxelösund. Det kommer inte heller att finnas några varv för ni skall ju skrota ned det svenska näringslivet. Då behöver ni ännu mindre elström. Det hör ju också till debatten.

Herr talman! När man säger att elpriserna kommer att gå upp vid en avveckling av kärnkraften räknar man alltså med att det är kolkondens som vi skall ha i stället. Nej-sidan, alternativ 3, menar att det icke kommer att behövas. Tror någon att de stora stålverken skulle köpa kolkondens-el, producerad av kraftföretagen, när de själva redan nu använder och i fortsättningen räknar med att använda kol sin egen process och därför själva kan frambringa den el de behöver? Sådana ytterst teoretiska ekonomiska spekulationer om elpriset som man har ägnat sig åt i den här debatten skapar bara förvirring. Det är inte elbrist som gör att stålindustrin, varvsindustrin eller andra processindustrier har problem i dag. Man talar om att de förnybara energikällorna är bra — alla är överens om det — men att det kan ta lång tid innan de i någon utsträckning kan användas. Då är det viktigt att komma ihåg att redan i dag använder industrin ved och lutar i en sådan utsträckning att det motsvarar 9 26 av all energiförbrukning i vårt land, medan kärnkraften svarar för knappt 5 96. Företag, kommuner och enskilda har med uppfinningsrikedom och entusiasm börjat utveckla de förnybara energikällorna. Men om riksdagen efter ett beslut i folkomröstningen fortsätter att satsa miljard efter miljard på en kärnkraftsutbyggnad, på en ökad elförbrukning som måste säljas av de stora företagen, blir det svårare att fortsätta denna utveckling av de förnybara energikällorna. Det förnybara samhälle som vi alla eftersträvar kommer då att fördröjas. Varför skall vi vänta? Vi skall sätta i gång nu! Sverige hör till de länder som har världens högsta materiella levnadsstandard. Också nej-alternativet innebär rika möjligheter att öka denna. Vi säger att eftersom en del av våra investeringar inte kan användas blir ökningstakten något lägre. Det är egentligen cyniskt att man, med den materiella välfärd som vi ändå har i detta land, är så mån om att få det ännu bättre att man tar dessa fruktansvärda risker för kommande generationer och lägger på dem bördan av vår miljöförstöring, vårt avfallsberg. Det känns oerhört skönt att få gå ut i kampanjen inför folkomröstningen den 23 mars och arbeta för ett samhälle där vi så fort som möjligt går över till en klok, en trygg och en ansvarsfull energipolitik.

Herr talman! I detta betänkande från lagutskottet behandlas frågor om bokföringsårets omfattning. Enligt den gällande bokföringslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1977, skall bokföringsår omfatta kalenderår eller s.k. brutet räkenskapsår. För det senare finns tre alternativ, nämligen tiden den 1 maj-den 30 april, den 1 juli-den 30 juni eller den 1 september-den 31 augusti. Anledningen till att man begränsat friheten vid val av bokföringsår har varit att man velat underlätta skattekontrollen och förhindra missbruk. Enligt det förslag till bokföringslag som den dåvarande socialdemokratiska regeringen framlade 1975 skulle alla nya företag ha kalenderår som bokföringsår. Det brutna räkenskapsåret var endast tillåtet för dem som tidigare haft bokföringsskyldighet. På lagutskottets förslag beslöt dock riksdagen 1976 att även nystartade företag skulle ha rätt att tillämpa brutet räkenskapsår. Under utskottsbehandlingen 1976 framkom det även att för vissa företag, bl.a. sådana med internationell anknytning eller andra speciella förhållanden, skulle det innebära mycket stora svårigheter att anpassa sig till det räkenskapsår som lagen angav. Detta framhölls bl.a. från SAS sida. Lagutskottet föreslog därför en dispensregel, innebärande att om ”synnerliga skäl” föreligger skulle annan tolvmånadersperiod få utgöra räkenskapsår. Angående tillämpningen av denna dispensregel underströk utskottet att avsikten var att dispensbestämmelsen borde tillämpas mycket restriktivt. Det var därför utskottet i lagtexten föreslog uttrycket ”synnerliga skäl”. Föreliggande betänkande behandlar motionen 859 av Bengt Sjönell. I denna motion krävs att brutet räkenskapsår även skall kunna omfatta perioden den 1 november-den 31 oktober. Motivet för Bengt Sjönells motion är att det inom spannmålshandeln av ålder har tillämpats räkenskapsår som slutat den 30 september eller den 31 oktober. Anledningen härtill har varit att skörden vid dessa tidpunkter är bärgad och uppköp skett från odlarna. Genom de nämnda perioderna för räkenskapsår har företagen haft möjlighet till största möjliga lagernedskrivning vid beskattningen. Detta har i sin tur betydelse för regleringsorganet Svensk spannmålshandels verksamhet. Motionären framhåller att om inte för spannmålshandeln mest gynnsamma räkenskapsår kan tillämpas, måste ytterligare regleringsmedel tas i anspråk för att klara spannmålsexporten. Lagutskottet har låtit remissbehandla motionen. Organ som har med spannmålshandel att göra, inkl. Svensk spannmålshandel, tillstyrker motionen. Svensk spannmålshandel, som har samhällets uppgift att inlösa och med bästa utbyte avyttra på export den spannmål som inte åtgår för inhemsk försörjning, erinrar om det ökade ansvar för kostnaderna i samband med överskottsproduktion av spannmål som samhället har enligt riksdagsbeslut från 1977. I bokföringsnämndens yttrande över motionen framhålls att man inte vill tillstyrka ytterligare en period för bokföringsår utan att eventuella förändringar i stället bör åstadkommas inom dispensområdet. Bokföringsnämnden framhåller därvid att den av lagutskottet 1976 uppdragna ramen för dispensgivningen skulle kunna innebära en onödigt hård låsning. Även riksskatteverket avstyrkte motionen. Skatteutskottet har fått motionen för yttrande och har, från de synpunkter detta utskott har att beakta, avstyrkt. Lagutskottet har enhälligt föreslagit att motionsyrkandet skall avslås. Vi vill inte medverka till att ytterligare perioder för brutet räkenskapsår generellt medges. Vi menar i stället att de problem som tagits upp i motionen —liksom liknande problem som tagits upp i skrivelser till utskottet, bl.a. från AB Guldfynd — bör kunna lösas inom ramen för en ökad dispensgivning, om det ur allmän synpunkt befinns lämpligt. Vid den hearing som utskottet hade i ärendet framhöll bokföringsnämndens experter att medan dispensgivningen i vissa fall fått en onödigt hård låsning, har dispensmyndigheten i andra fall funnit sig tvingad att göra en glidning från vad som i förarbetena ansågs vara synnerliga skäl. Inom bokföringsnämnden har man den uppfattningen att uttrycket ”synnerliga skäl” borde kunna utbytas mot ”särskilda skäl”, vilket skulle medge en något liberalare tillämpning. Justitiedepartementets företrädare framhöll att det är framför allt i fråga om dotterbolag till utländska koncerner som den nuvarande dispensgivningen lett till en del mindre tillfredsställande avgöranden. I dessa fall borde det finnas större möjligheter att bevilja dispens. Även företrädarna för riksskatteverket, som är dispensmyndighet, har anfört att den nuvarande dispensregeln fört med sig vissa problem och att det borde vara möjligt att lätta något på regeln. Enigheten i lagutskottet var stor, utom när det gällde den slutsats som borde dras av rådande förhållanden. Centerns och moderaternas representanter anser att riksdagen skall ge regeringen till känna att dispensreglerna bör ses över. Vi reserverar oss för detta. Vi anser att den nuvarande dispensregeln, som innebar ett framsteg jämfört med propositionen 1975, med den mycket restriktiva tillämpning som förutsattes i riksdagsbeslutet har medfört problem för dispensmyndigheten. Det kan nämnas att riksskatteverket ansett sig tvingat att ge dispens i vissa fall för vilka dispensregeln inte varit avsedd att tillämpas. Det gäller t.ex. dispenser till svenska s.k. marknadsbolag. Det finns alltså ett behov av att lätta på dispensregeln. Genom att utbyte av uttrycket synnerliga skäl mot t.ex. särskilda skäl uppnår man även fördelen att lagtexten skulle komma att stå i bättre överensstämmelse med den praxis som utbildats vid dispensgivningen. Med den innebörd som uttrycken synnerliga och särskilda skäl har i civilrättsliga sammanhang kan en sådan ändring av dispensregeln också göras utan att detta kommer att leda till att de gällande reglerna om brutet räkenskapsår mer eller mindre sätts ur kraft genom dispensregeln. Avgörande för tillämpningen av dispensregeln kommer självfallet att bli vad som utsägs i förarbetena till lagändringen. Vi reservanter anser således att en ändring av dispensregeln bör komma till stånd och att förslag härom bör av regeringen föreläggas riksdagen. Härvid bör beaktas att förslaget utformas så att det inte innebär att möjligheterna till skattekontroll försvåras. Fru talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till den reservation som fogats till utskottets betänkande av centerns och moderaternas ledamöter i utskottet och med Inger Lindquist som första namn.

Fru talman! När lagutskottet under våren 1976 behandlade regeringens proposition med förslag till en ny bokföringslag var utskottet helt enigt om att man skulle ha en mycket stram skrivning när det gällde möjligheterna att tillämpa brutet räkenskapsår. Samma enighet gällde skrivningen angående möjligheterna till dispens. Sedan dess har ett par år förflutit, och nu kommer Bengt Sjönell med sin motioni vilken han kräver ett särskilt räkenskapsår för spannmålshandlarna, dvs. ett särskilt räkenskapsår för en viss bransch. Utskottet är helt enigt om att det inte är möjligt att tillgodose det yrkandet. Utskottet är alltså helt enigt när det avstyrker motionsyrkandet. Efter det hade det varit naturligt att sätta punkt för det här ärendet. Men moderaternas och centerns representanter i utskottet fortsätter debatten och vill nu utöka dispensmöjligheterna. Jag villi detta sammanhang påpeka att det av utskottsbetänkandet framgår att spannmålshandlarna redan tidigare ansökt om dispens och att deras ansökan då avstyrkts. Det är troligt att de skulle få samma besked vid en ny dispensansökan, även om reglerna skulle uppmjukas. Spannmålshandelns framställning och motionens yrkande gäller nämligen främst en skatteteknisk fråga. När man kommit så långt borde det vara naturligt att för andra gången sätta punkt för det här ärendet.

Majoriteten i utskottet kan inte finna att det i dag föreligger något klart uttalat behov av en uppmjukning av dispensreglerna. Den uppfattning som ett enigt lagutskott hade 1976 har efter ett par år nu övergivits av moderaternas och centerns företrädare i utskottet. Deras vilja att tillgodose de synpunkter som skatteutskottet med all rätt framför, nämligen att man skall starkt reducera alla de taxeringsmässiga olägenheter som är förenade med ett brutet räkenskapsår, är i dag inte särskilt framträdande. Fru talman! Majoriteten i utskottet har inte kunnat övertygas om att det nu föreligger något särskilt behov av att lätta på dispensreglerna. Jag ber att få yrka bifall till lagutskottets hemställan.
Fru talman! Vi har i utskottet fått uppgifter om tillämpningen av denna dispensregel. De myndigheter som har att handlägga dessa frågor har klart uppgivit att det är problem förenade med tillämpningen av dispensregeln på grund av den mycket restriktiva utformning som riksdagen gav den vid riksdagsbeslutet 1976. Vi reservanter ser det så att eftersom vissa erfarenheter nu har vunnits av tillämpningen finns det skäl att undersöka om inte en viss uppmjukning behöver ske. Det organ som är dispensmyndighet är riksskatteverket, så det föreligger ju ingen risk för att inte de skattekontrollmässiga synpunkterna tillräckligt beaktas när det är fråga om dispensgivning i detta fall. Vi bör inte ha ett så stelbent system att inte dispens i vissa fall skall kunna ges, även om vi generellt sett behöver ha endast de fyra perioder för räkenskapsår som finns inskrivna i lagen. När det gäller de olika förhållanden som kan föranleda dispenser har vi en grupp av företag med internationell anknytning och dotterbolag osv. Här har företag av viss storlek fått dispens. Sedan har vi en annan grupp, nämligen företag med säsongvariationer. Det exempel som Bengt Sjönell nämner i sin motion är ett sådant företag. Beträffande dessa har alla dispensansökningar utom en avslagits. En tredje grupp omfattar företag som exempelvis investerat mycket och lagt upp bokföringssystem som bygger på ett helt annat räkenskapsår. När vi reservanter i utskottet begärde att riksdagen skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört, så var det för att vi ville få till stånd en översyn som bör syfta till en uppmjukning av dispensregeln. Det hela bör också noggrant övervägas, så att i förarbetena verkligen anges de förhållanden som enligt vår mening fordras för att dispens skall ges. Det är ju av synnerligen stor betydelse för den framtida rättstillämpningen. Vi tycker att när vi i utskottet kommit fram till att de här frågorna behöver ses över, så är det riktigt att riksdagen ger regeringen detta till känna och att regeringen framlägger förslag i frågan. Alla fyra partierna i utskottet har ju varit överens om skrivningen. Det var bara då vi kom till slutsatsen som socialdemokraternas och folkpartiets representanter i utskottet inte ville vara med längre, utan nöjde sig med att utgå från att om det finns anledning kommer erforderliga förslag till lagändringar att läggas fram. Fru talman! Vi reservanter vidhåller att riksdagen bör uttala en mening i den här frågan nu när några års erfarenhet har vunnits av den dispensregel vi diskuterar.
Fru talman! Jag skall göra ett mycket kort tillägg. Det är riktigt att det är riksskatteverket som är dispensmyndighet i dessa ärenden. Jag vill bara peka på att riksskatteverket ännu inte har gjort någon framställning om att dispensmöjligheterna skall utvidgas.
Fru talman! Jag känner inte till anledningen till att ingen sådan framställning har gjorts, men vid den hearing vi hade med företrädare både för bokföringsnämnden och för justitiedepartementet och av de uppgifter vi fått från riksskatteverket har vi fått den uppfattningen att det råder enighet om att dispensregeln är alltför restriktiv och bör ses över. Det är möjligt att skälet till att riksskatteverket inte har velat vidta någon åtgärd är att man avvaktat att riksdagen skulle fatta beslut i den här frågan.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig på vad sätt jag avser att garantera att det undervisningsmaterial som används i skolorna ger en allsidig och balanserad bild av de olika uppfattningarna i energifrågan. Varje skola har stor frihet vid val av läromedel och övrigt material som skall användas vid undervisningen. Denna lokala frihet har jag ingen tanke att rubba på. Enligt läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan skall undervisningen vara objektiv, dvs. saklig och allsidig. Kravet på allsidighet blir särskilt aktuellt när det gäller att behandla livsåskådningar, ideologier, värderingar och över huvud taget kontroversiella frågor. Jag utgår därför från att det material som används i undervisningen om energifrågor — på sätt som gäller i övrigt — väljs så att det ger en allsidig och balanserad bild av de olika uppfattningarna i energifrågan. För att underlätta valet av material har statens institut för läromedelsinformation, SIL, i sina kataloger tagit upp material som kan användas i undervisningen inför folkomröstningen om kärnkraften. Materialet består av dels vanliga läromedel, dels undervisningsoch informationsmaterial från myndigheter och intresseorganisationer. Huvudkatalogerna distribuerades tillkommunerna i början av december. Det första supplementet, som skickas ut till kommunerna i mitten av januari, innehåller ytterligare material om energifrågor. Såvitt jag kan bedöma torde i SIL:s katalog och supplement redovisas en allsidig bild av vad som publicerats från skilda håll i energifrågan. Dessutom kommer enligt vad jag erfarit skolöverstyrelsen att skicka ut ett servicematerial till skolorna i månadsskiftet januari-februari. Materialet kommer att innehålla bl.a. en kommenterad förteckning över litteratur i energifrågor och en lista över organisationer och myndigheter som kan ge ytterligare information i dessa frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för svaret på min fråga. Bakgrunden till det problem som jag har tagit upp i min fråga är naturligtvis den mycket stora ojämnhet i resurser som präglar folkomröstningskampanjen. Kärnkraftsalternativen, dvs. linjerna 1 och 2, har ju till sitt stöd inte bara de statsbidrag som utgår till de olika kampanjkommittéerna. Dessutom gör näringslivet satsningar som beloppsmässigt är i minst samma storleksordning som statsbidragen och som syftar till att försöka påverka svenska folket att rösta på något av kärnkraftsalternativen i folkomröstningen. Ett led i dessa insatser är att framställa material för undervisningen i skolorna. Man distribuerar bl.a. påkostat material i fyrfärgstryck, och jag har ett exempel på detta material här i min hand. Det är utgivet av Centrala driftledningen, ett samarbetsorgan mellan kraftföretagen, där också statliga Vattenfall är med. Det är ett exempel på material som ger en ensidigt positiv bild av kärnkraften och en lika ensidigt negativ bild av de alternativ som står till förfogande. Genom att ställa sådant material till förfogande gratis och i stora upplagor hoppas man kunna påverka eleverna, vilket ju har betydelse för den framtida opinionsbildningen i landet, och uppenbarligen också att via eleverna kunna påverka föräldrar och därmed också folkomröstningsresultatet. En del elever i skolorna har dessutom själva nått sådan ålder att de är röstberättigade. Det finns inga motsvarande möjligheter för Folkkampanjen Nej till kärnkraft att ställa denna typ av material till skolornas förfogande. Det har man inte ekonomiska resurser för, och det finns inga som ställer upp och bekostar detta åt Folkkampanjen. Därför är det en stor risk för att det blir en ojämnhet i det material som kommer till skolorna. Det kan naturligtvis inte vara så att de fria marknadskrafterna får råda när det gäller att bestämma vilket material som skall finnas i skolorna. Det måste vara ett ansvar som ligger på alla inom skolväsendet att se till att det är balans mellan det material som är kärnkraftsvänligt och det material som är kärnkraftskritiskt. Det som statsrådet Mogård har pekat på i sitt svar är naturligtvis gott och väl, men jag tycker att det hade varit på sin plats med ett kraftfullt uttalande från statsrådet om att man har ett ansvar för att se till att det finns balans i undervisningsmaterialet.
Herr talman! Jag har ingen anledning att kommentera Pär Granstedts skildring av ojämnheten i resurserna, jag håller mig till det frågan avser. Jag kan bara säga att jag tycker det är utomordentligt att Pär Granstedt har gett mig anledning att påpeka att skolorna, i synnerhet i en så kontroversiell fråga som energifrågan, särskilt noga måste iaktta kravet på allsidighet. Jag kan inte inse att uttalandet kan göras mera kraftfullt än att man påpekar att detta föreskrivs i gällande läroplan.
Herr talman!

Herr talman! Jag tycker inte att mitt uttalande skall behöva tas som ett ställningstagande från regeringens sida. Däremot är det ett påpekande från min sida som såvitt jag begriper alla partier står bakom, dvs. att skolorna har skyldighet att bedriva en allsidig undervisning.
Herr talman! Den sista distinktionen var naturligtvis litet mystisk, om jag får säga så. Jag vet inte om det finns några i regeringen som inte skulle dela denna uppfattning och att statsrådet Mogård därför inte kan anse sig tala för regeringen — vilket ju är det normala när ett statsråd svarar på frågor i Sveriges riksdag.
Herr talman! Får jag föreslå att Pär Granstedt när protokollet föreligger läser vad jag sade i min förra replik. Då tror jag att Pär Granstedt tar tillbaka sin senaste replik.
Herr talman! Jag har en god hörsel och behöver alltså inte ta min läsförmåga till hjälp för att uppfatta vad som har sagts. Om jag avslutningsvis får föreställa mig att det inte finns någon skillnad mellan det uttalande som statsrådet gjorde för egen del och vad man kan anse vara regeringens uppfattning, hoppas jag att detta kommer att få vederbörlig effekt i skolorna. Jag hoppas att vi alltså fortsättningsvis kommer att få en balans i det utbildningsmaterial som står till förfogande och att man införskaffar material som kan balansera denna typ av ensidiga broschyrer som nu flödar över vårt skolväsende från kärnkraftsindustrins och kärnkraftsintressenternas sida.

Herr talman! Roland Brännström har frågat mig om jag är beredd att ge ett snabbt och positivt besked på kommunens förslag till lösning av sysselsättningen vid Nordkonfektion i Skellefteå. Det förslag som Roland Brännström avser ingår i en skrivelse som kommit in till arbetsmarknadsdepartementet. I skrivelsen föreslås att Samhällsföretag tar över arbetsgivaransvaret för ett antal äldre sömmerskor från företaget eller att en särskild skyddad avdelning organiseras i Eisers regi på s.k. offertbasis. Regeringen har som Roland Brännström känner till, efter noggrann prövning, beslutat att inte bifalla kommunens ansökan. Skälet till detta var bl.a. de konsekvenser av arbetsrättslig, arbetsmarknadsoch näringspolitisk natur som särlösningar av det slag kommunen föreslagit skulle kunna få.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om innehållet i och för sig redan är känt därför att verkställigheten av regeringens beslut redan har drabbat de berörda. Det gjorde den vid årsskiftet. Svaret är alltså inte särskilt mycket värt i dag, men jag vill nämna att frågan framställdes så tidigt som den 29 november. Det som i dag är det väsentligaste är att försöka finna någon lösning på de faktiska problem som de här människorna drabbats av. Vi vet alla att etableringen av Algots fabriker i Västerbotten, som skedde under 1972, inte alls har lett till att Skellefteåregionen fick det antal arbetstillfällen som förväntades följa med etableringen. Man kan notera att den innebar att man som mest sysselsatte knappt 500 människor. Nu är man nere i ungefär ett hundratal. Den senaste halveringen av personalstyrkan skedde alltså vid årsskiftet. Detta innebär en ytterligare belastning i det för Skellefteåregionen mycket besvärande arbetsmarknadsläget. Totalt rör det sig om 1 200-1 300 arbetslösa, varav ungefär 900 är kvinnor. Givetvis hade vi som har att om möjligt finna lösningar i samverkan mellan kommun, stat och företag förväntat oss att den ansträngning som gjordes av kommunen skulle ha kunnat leda till ett bättre resultat, en aktivare insats från regeringens sida och förhoppningsvis ett beslut som medfört att dessa människor hade kunnat klara sin sysselsättning. Dess värre förmådde inte regeringen att engagera sig på ett sådant sätt att det kunde vara till hjälp för de enskilda arbetstagarna och inte heller att följa upp det förslag som kommunen lade fram. Det är beklagansvärt att detta är vad som blev resultatet av kommunens framställning.

Herr talman! Jag vill bara än en gång stryka under det som sägs i svarets slutdel, att det är principiella skäl som har gjort det omöjligt för regeringen att gå in på de två vägar som diskuterats. Vad gäller offertprincipen känner Roland Brännström väl till att vi har tillämpat den under en rätt lång tid. Under åtminstone tre år har rådrum givits för den här verksamheten i hopp om att man skulle kunna komma fram till en förbättring av produktionen i företaget. Det har dess värre inte lyckats att få i gång någon alternativ produktion som medfört att sysselsättningen kunnat upprätthållas på den nivå som man haft och som man i ett tidigare skede också uttalat sig för. Ingen torde kunna säga annat än att regeringen här har försökt hjälpa till genom att ge ett väldigt stort rådrum, men i dag är det, som sagt, omöjligt att gå vidare på den vägen.
Herr talman! Jag kan till en del förstå att regeringen haft de svårigheter som man angett som motiv för att inte de här problemen kunnat lösas. Men verkligheten är ju ändock den att företaget haft dessa problem under många år. Frågorna kring Nordkonfektion och Algotsfabrikerna har inte bara varit aktuella under 1978 och 1979, utan de har behandlats vid meningsutbyten mellan oss här i kammaren och regeringens företrädare liksom mellan kommunens företrädare och dem som haft ansvar för dessa frågor inom de regeringar vi har sett passera under de senaste åren. Verkligheten kommer man trots allt inte runt, Rolf Wirtén, och det måste ändå vara regeringens ansvar att lösa framför allt de arbetsmarknadsproblem som uppstått i samband med de statliga företagen. Det vore orimligt om regeringen skulle kunna frigöra sig från de effekter som ändå uppstår på grund av att målsättningen för statlig verksamhet är att denna styrs av den ansvariga regeringen. Jag tycker inte att det i samband med de försök till lösningar som här har föreslagits har återspeglats särskilt mycket av ett sådant ansvarstagande från regeringens sida.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig om regeringen är beredd att ställa särskilda medel till förfogande, så att upprustningen av Lysekilsbanan kan genomföras utan dröjsmål.

Samtidigt uppdrog regeringen åt AMS att vid en från arbetsmarknadssynpunkt lämplig tidpunkt rusta upp järnvägslinjen Smedberg-Lysekil som statligt beredskapsarbete inom en kostnadsram av 10 milj.kr. Kostnaderna skulle bestridas av tillgängliga medel från nyss nämnda anslag. Jag vill erinra om att arbetet enligt varvspropositionen i första hand skulle reserveras för att bereda sysselsättning åt övertalig arbetskraft vid varven. Dock fick även arbetslösa byggnadsoch anläggningsarbetare från regioner med betydande sysselsättningsproblem sysselsättas. Det ankommer på AMS att avgöra när det från sysselsättningssynpunkt är motiverat att påvörja arbetena.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Vi bohuslänningar har i många år försökt att få till stånd en upprustning av Lysekilsbanan. Vi såg därför med tillfredsställelse att upprustningen aktualiserades hösten 1978 i regeringens proposition om vissa varvsfrågor. Näringsutskottet och riksdagen ställde sig bakom de riktlinjer som förespråkades i propositionen och framhöll att det bör ankomma på regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna att ta ställning till projektet. Men sedan har vi med en viss förvåning och också besvikelse fått följa de olika turerna beträffande Lysekilsbanan. Jag vill repetera litet grand. Regeringen har alltså mycket riktigt skrivit till arbetsmarknadsstyrelsen den 1 mars 1979. Då klargjordes att en upprustning av järnvägslinjen Smedberg-Lysekil skall genomföras som beredskapsarbete. Det skall bli en upprustning för godstrafiken. Man skall höja bärigheten på järnvägslinjen från 18 till 20 ton, så att den kommer i paritet med riksnätet. Vidare skall man samtidigt kunna öka hastigheten från 40 km tim. Arbetet skall utföras i samråd med SJ. Kostnaden skall alltså hålla sig inom en tiomiljonersram, vilket också framhålls i svaret. Sedan har det följt en rad turer. Projektet har i juni fått stöd av Uddevalla-Lysekil-delegationen. Ansökan har lämnats in av SJ:s bandistrikt till länsarbetsnämnden osv. Så ligger det alltså till f.n. Nu framgår det av svaret att det är arbetsmarknadsstyrelsen som skall avgöra när det är motiverat att påbörja arbetena. Av svaret framgår också att AMS har fått ytterligare medel, 570 milj.kr., under anslaget Sysselsättningsskapande åtgärder. Skall detta tolkas så, att regeringen redan har ställt särskilda medel till förfogande för upprustning av Lysekilsbanan? Det avgörande problemet i Bohuslän i dag är nämligen att det inte finns några medel för upprustning av Lysekilsbanan. Det har pekats på de 50 milj.kr. som strax före jul utdelades i extra anslag — men om Lysekilsbanan skulle vara med och dela på de pengarna skulle 20 90 gå åt, och det är otänkbart när vi i dag måste avskeda människor som är i beredskapsarbete.
Herr talman! Herr Svartberg säger att han med viss förvåning och besvikelse har iakttagit turerna i det här ärendet. Jag är förvånad över att det yttrandet fälldes. Beredskapsarbete sätter man ju in för att trygga sysselsättningen för arbetslösa människor. Så har skett i det här fallet. Regeringen har i sitt beslut direkt preciserat att man skulle hjälpa varvsarbetare och de anläggningsarbetare i skogslänen som hade svårigheter att få ett jobb. För dem var detta objekt avsett. Jag har i och för sig ingen anledning att ifrågasätta behovet av att utföra objektet — det tror jag vi är tämligen ense om. Men om man skall ha det som beredskapsarbete gäller det ju att arbetet utförs vid rätt tidpunkt. Det har uppenbarligen varit svårt att rekrytera folk på det sätt man hade räknat med. Man trodde att detta stöd behövdes i ett tidigare skede, men det har alltså varit svårt att rekrytera människor enligt reglerna. Därför är det inte konstigt att man i en situation när arbetsmarknadsläget i Västsverige förbättrats helt enkelt låter dessa pengar finnas kvar till en tidpunkt då man av konjunkturskäl behöver dem för att öka antalet arbetstillfällen i området. Det har alltså funnits en klar linje från regeringen — från beslutet till i dag: När fler arbetstillfällen behövs är det bara att sätta i gång. Svaret på herr Svartbergs fråga om det hela skall tolkas så att de aktuella miljonerna var avsedda för det här objektet är naturligtvis ja, och det framgår klart av beslutstexten.
Herr talman! Jag tackar för den preciseringen. Det innebär alltså att arbetsmarknadsstyrelsen har att plocka fram de medel som behövs för upprustning av Lysekilsbanan. Det var ett glädjande besked, och jag tror att det kommer att uppskattas i Bohuslän. Sedan delar vi naturligtvis i viss utsträckning arbetsmarknadsministerns bedömning när det gäller sysselsättningen. Men Lysekilsbanan är av stor vikt därför att det finns annan sysselsättning som är beroende av att banan fungerar. Några större företag i Lysekil — stora företag hos oss är sådana som har några hundra anställda — är direkt beroende av Lysekils hamn och av järnvägen till och från Lysekil. Det gäller sammanlagt 700 personer i företag som är direkt beroende av järnvägstransporterna. Det gäller också 60 96 av de transporter som går över hamnen. Jag vill peka på en skrivelse som gått från Uddevalla-Lysekil-delegationen så sent som den 8 januari. Den har gått till kommunikationsdepartementet, och arbetsmarknadsministern kan säkert få besked därifrån. Där står det klart och tydligt: Arbetsförmedlingen bedömer att arbetskraft kan anvisas för upprustningens genomförande under förutsättning att arbetet kan bedrivas med äldre lokalt bunden arbetskraft. Det finns alltså möjlighet att sätta i gång arbetet. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern när han kommer till Bohuslän nästa vecka trycker på i dessa ärenden.
Herr talman! Får jag bara säga beträffande de 570 miljonerna att AMS från regeringen fick de pengarna i klump för att fördela på länen. Den fördelningen har skett. Sedan är det en fråga för resp. länsarbetsnämnd att inom den givna ramen prioritera bland de objekt som finns när det gäller de beredskapsjobb man har att arbeta med. Lysekilsbanans prioritering i förhållande till andra järnvägsbyggnader och vägbyggnader är en fråga som måste bedömas av kommunikationsdepartementet, om objektet är så angeläget att man skall ta in det på det ordinarie utbyggnadsprogrammet. Så är ju inte fallet här, utan man har i stället ansett det kunna användas som ett beredskapsjobb. Det är som sådant regeringen har bedömt det. Vidare, herr talman, vill jag bara säga att här är det en precisering av vad det är för arbetskraft som skulle användas vid denna arbetsplats. Det gäller också E 6 och Halmstad-Getinge-banan, som togs i samma beslut.
Herr talman! Tyvärr tog arbetsmarknadsministern tillbaka det som jag nästan uppfattade som ett besked om att här finns pengar så att jobbet kan komma i gång. Men vi kanske kan klara av den frågan i annat sammanhang. Här är det alltså en kombination av regionalpolitiska och skall vi säga trafikpolitiska överväganden. Det är många jobb som egentligen hotas om den här upprustningen inte kommer till stånd. Därför är denna fråga viktig. Det har länsstyrelsen mycket klart och tydligt noterat.

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby har mot bakgrund av att PLM avser att avveckla driften vid Westerviks Pappersbruk frågat mig om jag är villig att medverka till att de arbetsmarknadspolitiska resurserna används i full skala så att driften vid pappersbruket kan fortsätta för att därmed skapa rådrum för i första hand överväganden om fortsatt drift och i andra hand planering för ersättningsindustri. Strax före jul inledde Westerviks Pappersbruks AB MBL-förhandlingar om nedläggning av verksamheten i Västervik. Företaget har ca 150 anställda. I förhandlingarna som ännu inte är avslutade prövas olika konstruktiva lösningar för verksamheten. Om förhandlingarna leder fram till att personal vid företaget får lämna sina anställningar, kommer självfallet alla arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel att utnyttjas för att bereda denna personal nya arbeten. Jag har från länsarbetsnämnden i Kalmar län inhämtat att förutsättningarna för att erbjuda arbetslösa nya arbeten inom Västerviks kommun bedöms som relativt goda. Jag har bl.a. utifrån detta gjort bedömningen att det f. n. inte är aktuellt med några särskilda åtgärder utöver dem som redan står till länsarbetsnämndens förfogande.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Det kanske inte har den inriktning som jag hade väntat mig med anledning av den situation som råder inom Västerviksområdet. Det är möjligt att arbetsmarknadsministern har fått uppgifter som jag tidigare i varje fall inte har kunnat få. Jag skall nu bara lämna en kort redovisning av hur det egentligen står till. I Västerviksområdet har man under de senaste åren haft en rad industrinedläggningar. Under åren 1977 och 1978 förlorade man inom Västerviks kommuns gränser ca 800 arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin, vid företag med fler än 20 sysselsatta. Det är ur länsarbetsnämndens statistik som jag hämtat dessa uppgifter.

Det finns en mycket stark vilja hos de anställda att se till att företaget kan fortsätta driften. Det vore också skada att lägga ned ett bruk som i så stor utsträckning som detta baserar sin råvaruförsörjning på returpapper, som är känt för att producera papper av god kvalitet och som har en förnämlig medarbetarstab, där det råder en god laganda. En stor del av produktionen går dessutom på export. Såvitt jag förstår finns det där även vissa specialtillverkningar, som inte kan övertas av andra i landet förekommande pappersbruk. Därför är det naturligtvis ur samhällsekonomisk synpunkt mycket stor anledning att noga bedöma de långoch kortsiktiga konsekvenser som kan bli följden av sådana justeringar. Nu är det en storkoncern, PLM, som gör bedömningarna. Jag anser att det finns starka skäl för samhället, och i detta fall för regeringen, att noga fundera över vad som egentligen håller på att hända. Också med hänsyn till de nedläggningar som Södra Skogsägarna planerar för sina pappersbruk är situationen allvarlig. Arbetsmarknadsministern talar i sitt svar om att länsarbetsnämnden har meddelat att det finns goda möjligheter att skaffa nya arbeten i Västerviksområdet, men när det gäller omplacering av denna arbetskraft vill jag säga att det är en sanning med stor modifikation.
Herr talman! Vad Arne Andersson i Gamleby här säger om att en hel del arbetsplatser har lagts ner i Västerviksområdet är riktigt, men glädjande nog kan vi också konstatera att det har varit tillväxt i andra företag. Om man jämför arbetsmarknadsstatistiken för Västervik för december 1979 med motsvarande statistik för december 1978, finner man en uppenbar förbättring; det tror jag vi är helt överens om. Arbetslösheten är ungefär 20 96 lägre nu, och det har blivit en betydande förbättring också i andra avseenden. Jag vill bara hänvisa till att siffrorna för beredskapsarbetena har gått ner från ungefär 250 till 60-70. Det visar att en förbättring har inträffat, och det är naturligtvis på denna förbättring som länsarbetsnämnden baserar sitt uttalande, som jag har refererat till i svaret. Får jag sedan säga att den här frågan ännu inte är avgjord. Man har fortfarande förhandlingar, och vi får se vad de leder till. Ännu har vi, såvitt jag känner till, inte ens fått några varsel. Det gör att vi får se tiden an.
Herr talman! Jag tackar för den kompletteringen av arbetsmarknadsministern. Det är riktigt att MBL-förhandlingar pågår. Men under de förhandlingarna är det angeläget för de anställda att få veta något om sina eventuella möjligheter att få det kortsiktiga stödet samt att det finns en vilja från statsmaktens sida att om möjligt medverka till en lösning. Även om det för tillfället råder en viss efterfrågan på arbetskraft, är det ändå fråga om arbetstillfällen som inte direkt passar för de här människorna. Samtidigt är det naturligtvis i en region av detta slag — som tillhör ett län med en även i Övrigt negativ utveckling i en rad sammanhang -— viktigt att man inte, som en del företagsledare tyvärr har gjort, säger: Det gör ingenting att lägga ner verksamheten i Västervik, för där finns det f. n. arbetstillfällen. — Dess bättre säger man ändå ”f. n.”. Det var inte länge sedan — och vi får förmodligen uppleva det igen — som det inte fanns några ersättningsarbetstillfällen alls att redovisa. Det här pappersbrukets situation är sådan att det vore ansvarslöst av samhället att utan vidare acceptera en nedläggning.

Herr talman! Jag har naturligtvis svarat på vad vi kan göra från arbetsmarknadsdepartementet, om det skulle komma varsel och om friställning skulle ske. Därest man från företag, fack och kommun känner behov av att diskutera lokaliseringspolitiska åtgärder och insatser får jag hänvisa till industridepartementet. Det är i så fall sådana insatser som måste komma i fråga.
Herr talman! Jag tackar för den ytterligare preciseringen. Det stämmer helt överens med den uppfattning man har lokalt — både inom kommunen och bland de anställda — att det kanske måste bli vissa kombinationer av lokaliseringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser.
Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat mig om jag anser att AMS har någon grund för en kraftig neddragning av sitt byggande i egen regi i Norrlandslänen. Han har också frågat vilka initiativ jag avser att vidta för att säkerställa tillgången på arbetsplatser för s.k. specialanvisade. Beredskapsarbetenas syfte är att ge sysselsättning åt arbetslösa. I regel utförs arbetena av den huvudman till vars verksamhetsområde arbetet hör. I viss utsträckning utförs arbetena i AMS egen regi. AMS får själv bestämma i vad mån styrelsen själv skall utföra beredskapsarbetena. År 1975 gjordes inom AMS en utredning om egenregiverksamheten. Därvid föreslogs att arbeten i egen regi skulle bedrivas främst för svårplacerade personer samt när resp. huvudman saknade resurser för att själv utföra arbetet. AMS uttalade som sin avsikt att bedriva arbetena i huvudsaklig överensstämmelse med dessa riktlinjer. Detta anmäldes i 1976 års budgetproposition och föranledde då ingen erinran från riksdagens sida. Behovet av beredskapsarbeten för s.k. specialanvisade, dvs. särskilt svårplacerade eller äldre och lokalt bundna arbetslösa, varierar inte särskilt mycket från ett år till ett annat. Självfallet kommer sådana arbeten även i fortsättningen att bedrivas i den utsträckning som det inte går att ordna annan sysselsättning för de berörda grupperna. Enligt vad jag har inhämtat planerar AMS f.n. en liten minskning av egenregiarbetenas omfattning i de tre nordligaste länen. Den minskningen gäller dock inte arbeten för specialanvisade utan beredskapsarbeten för andra grupper av arbetslösa, vilka f. n. utförs i AMS egen regi trots vad som sades i de år 1976 anmälda riktlinjerna. Jag anser inte att det finns motiv för något ingripande från min sida med anledning av detta.

Herr talman! Först ett tack till Rolf Wirtén för svaret på min fråga. Det här kan verka vara ett litet problem — det gäller 50 å 60 arbetsledare och 500 å 600 beredskapsarbetare. Jag vet ju att Rolf Wirtén har större problem än så att brottas med. Men de här människorna är också medlemmar av det svenska folkhushållet. De blir emellertid lätt bortglömda eftersom de är utspridda över stora områden. I dagens svenska samhälle lyssnar massmedia och politiker oftare till de koncentrerade massornas protester. Men arbetslöshet och förflyttning utgör samma problem var i landet man än bor. Vad som här skett är att de enskilda kommit i kläm beroende på tolkningar av beslut och riktlinjer när det gäller AMS egenregiverksamhet och AMS frihet att självständigt styra sitt revir. Riksdagen beslutade 1966 att AMS även i fortsättningen skall bedriva egenregiverksamhet. I den rapport som arbetsmarknadsministern citerar och lägger till grund för vad som har hänt sades det att man i fortsättningen skulle ha 350 fältarbetsledare. Nu är man nere i 300, och den nya målsättningen som AMS har, vilken riksdagen inte har tagit ställning till, kanske ligger på 250. Delar arbetsmarknadsminister Wirtén en sådan målsättning? Det bekymmersamma är att den här minskningen drabbar Norrlandslänen. Det betyder att arbetsledare flyttas söderut. I vissa regioner minskar deras antal med 50 96. Är arbetslösheten större i södra Sverige? Är ortsbundenheten större där? Vad motiverar den här flyttningen? AMS verksamhet skall naturligtvis inte vara ett självändamål, det har jag klart för mig. Går konjunkturerna uppåt, så skall AMS verksamhet dras ner. Men det blir ändå en pott kvar av äldre ortsbunden arbetskraft, och den bör sysselsättas på ett meningsfullt sätt i sin hemort eller i dess närmaste omgivning — det tycker jag vi kan vara överens om. Att det finns massor av lämpliga objekt i Norrland vet var och en som åkt på Norrlandsvägar. Det finns vägprojekt, röjningar och naturvårdsarbeten. Nu lovar arbetsmarknadsminister Wirtén att medel även i fortsättningen skall bli anslagna för beredskapsarbeten i Norrlands inland, för ortsbunden och svårplacerad arbetskraft. Den delen av svaret är jag belåten med och tacksam för. Det ger mig anledning till en liten följdfråga: Vem skall leda dessa arbeten om arbetsledarna flyttas söderut?
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att det viktiga med beredskapsarbetena är att hjälpa människor som har kommit vid sidan av den ordinarie arbetsmarknaden och som man inte kan finna någon lämplig sysselsättning för. Det är det centrala, och det skall så förbli även i fortsättningen. Vi har en grupp som är särskilt svår att anvisa arbeten för, nämligen den som egenregiverksamheten i synnerhet har tagit fasta på. Då har det under senare tid blivit en viss obalans mellan den här typen av beredskapsarbeten och de mer allmänna beredskapsarbeten som finns i större omfattning. Det är i sig ett problem att skapa en riktig balans mellan de här två grupperna av beredskapsarbeten. Om man låter egenregiverksamheten svälla ut på den sektor inom beredskapsjobben där konkurrerande entreprenörer bedriver företagsamhet i dessa regioner, så är det inte heller en bra utveckling. Jag menar att det är mycket viktigt att vi håller balansen mellan egenregiverksamheten och den verksamhet som går ut på entreprenad. Det är egentligen själva grundförklaringen till att det blir en viss neddragning av egenregiverksamheten i de tre nordliga länen, vilket jag säger i svaret. Men den uppgörelse som Sven-Erik Nordin talar om här, och som jag också åberopar i mitt svar, är anmäld för riksdagen. Riksdagen tog inte heller, herr talman, ställning till antalet, utan redovisade att den här uppgörelsen var gjord, och det måste förbli så att AMS och de berörda parterna följer upp vad man har varit överens om.
Herr talman! Jag fick inte svar på de frågor jag ställde. Men låt mig säga att även om vi troligtvis är överens om den här frågans innebörd så finns en sak som jag skulle vilja testa arbetsmarknadsminister Wirtén litet närmare på, speciellt som han lägger stor vikt vid denna målsättningsrapport som regering och riksdag accepterade utan protest. Det intressanta var att AMS 1975 föreslog en neddragning från 414 fältarbetsledare till 350. Det var en så stor neddragning att man gick till regering och riksdag — det var förresten på den tiden då nuvarande talmannen var arbetsmarknadsminister. Riksdagen hade inga invändningar. Nej, det är sant, men när det nu sker minskningar av ännu större omfattning utan att det har anmälts till riksdagen blir frågan: Känner sig AMS ha större rörelsefrihet nu att själv styra sitt eget revir än tidigare? Min avsikt med den här frågan är inte att locka arbetsmarknadsministern i fördärvet. Tvärtom lägger jag stor vikt vid att våra ämbetsverk inte får bli för självständiga. Det vore på sin plats om arbetsmarknadsministern kunde lova att i fortsättningen granska utvecklingen på det här området — kanske speciellt när det gäller AMS, eftersom det är ett så jättestort ämbetsverk.
Herr talman! Jag upprepar att den uppgörelse som träffades mellan olika parter 1975 anmäldes till riksdagen, som då inte tog ställning till volymerna i och för sig. Avsikten är naturligtvis att man inom AMS ledning nu skall hantera den här verksamheten på ett klokt sätt. Det är också så, herr talman, att AMS har en lekmannastyrelse, där man kan ingripa om man tycker att någonting inte riktigt följer de riktlinjer som dragits upp. Men riksdagen har som sagt inte tagit ställning till detaljerna, och jag tror inte heller att riksdagen skall göra det. Här är det mer fråga om att för verkets ledning följa upp intentionerna.
Herr talman! Vad som är detaljer och inte detaljer kan vi nog tvista om. Men vad som hände 1975 var att parterna — de anställda och arbetsgivaren, i det här fallet AMS — var överens om en viss målsättning. Man tog för givet att denna överenskommelse skulle gälla till dess att en ny var träffad antingen med eller utan riksdagens goda minne. Och någon sådan ny överenskommelse är ju inte träffad, vilket arbetsmarknadsministern mycket väl vet. Det är detta, menar jag, som konstituerar problemet att AMS är på väg att kanske helt ta bort denna verksamhet, trots att riksdagen har uttalat att den skall vara kvar.
Herr talman! Jag tror att Sven-Erik Nordin är för pessimistisk i sin prognos. Det måste finnas plats för de till beredskapsarbeten särskilt anvisade. Det tror jag att AMS också är fullt klar över. Skulle utgången av det hela bli den att man inte tillgodoser de intressen som de kanske mest svårplacerade människorna ute i bygderna har är det klart att både Sven-Erik Nordin och jag måste fråga oss vad som är på väg att ske. Men jag är som sagt övertygad om att det inte är det som håller på att hända, utan det är fråga om att anpassa volymen av beredskapsarbetena i de här länen till vad som kan vara rimligt i förhållande till den övriga delen av landet. Att den relationen är rimlig tror jag att Sven-Erik Nordin och jag är överens om att vi skall vara vaksamma på.
Herr talman! Det sista var bra. Det var ett besked som jag hoppas att också vederbörande handläggare på AMS noterar sig till minnes från den här debatten.

Herr talman! Sverre Palm har, mot bakgrund av att Tanums kommun hos AMS har ansökt om statsbidrag för att utföra utbyggnad av vattenledningar och ett vattenverk, frågat mig om regeringen är beredd att ställa särskilda medel till förfogande, så att Tanums kommun, som ingår i det primära rekreationsområdet, skall kunna leva upp till riksplaneringens intentioner. År 1976 beviljade AMS med hänsyn till då föreliggande behov av sysselsättningsskapande insatser Tanums kommun statsbidrag för anordnande av vattenledningar och reningsverk i kommunen som kommunalt beredskapsarbete. Först 1979 avsåg dock kommunen att sätta i gång arbetet. Det beslut som AMS tidigare fattat var då inaktuellt och återkallades därför enligt gällande regler. En ny bedömning av arbetet och behovet av detsamma gjordes i november förra året. Mot bakgrund av det sysselsättningsläge som nu råder för byggnadsoch anläggningsarbetarna i Uddevalladistriktet har arbetsmarknadsverket gjort den bedömningen att det f.n. inte finns behov av ett så relativt stort beredskapsarbete som det här är fråga om. Därför beslutade AMS att ärendet skulle bordläggas och tas upp till förnyad prövning under hösten 1980. Under förutsättning att det då är sysselsättningsmässigt motiverat samt att arbetet uppfyller de övriga krav som ställs på beredskapsarbeten kan beslut fattas så att arbetet kan bedrivas under vintern 1980/81.

Herr talman! Eftersom jag var ledig under hösten hade jag en vikarie här. Det är hans fråga som nu besvaras. Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, som dock inte riktigt är ett svar på frågan. Frågan gällde om särskilda medel skulle kunna ställas till förfogande för utbyggnad av vattenledningar och ett vattenverk. Vi hoppas att det snart kommer ett beslut från AMS så att arbetet kan påbörjas. Kostnaderna härför uppgår till 7 milj.kr., och det blir svårt för länsarbetsnämnden att ta det beloppet ur det ordinarie anslaget. Fram till den 15 februari måste beredskapsarbetena i Göteborgs och Bohus län skäras ned från 5 000 till beräknade 3 000. Man avskedar nu på löpande band beredskapsarbetare i Tanums och Strömstads kommuner, och svårigheterna framöver kommer att bli stora. Beslutet från AMS kanske t.o.m. borde komma tidigare än man nu beräknar — till hösten. Den sysselsättningspolitiska bedömningen är alltså av stor betydelse, och det är naturligtvis arbetsmarknadsministern som ansvarar för det området. Men det finns ytterligare en aspekt på frågan. Tanum är primärt rekreationsområde. Dess befolkning ökar från 11 000 under större delen av året till 35 000-40 000 på sommaren. Dessa människor skall försörjas med vatten. Grundvattentäkterna tryter. Det medför att extra kostnader måste läggas ned för att förstärka villornas grunder. Det måste alltså till en ytvattentäkt, och det är detta projekt som måste klaras av i god tid. Ansvaret är således dubbelt — dels ett sysselsättningspolitiskt ansvar, dels ett riksansvar för vattenförsörjningen, eftersom man har förklarat att Tanum skall vara ett rekreationsområde. Det är inte bara fråga om ett riksintresse utan också om ett riksansvar. Jag tackar än en gång för svaret, men framtiden vet vi väldigt litet om.
Herr talman! Jag kan instämma i de sista orden — det är svårt att spå om framtiden. Däremot skall jag något granska de övriga påståenden som Evert Svensson gjorde. Vi har faktiskt, Evert Svensson, haft en förbättring av arbetsmarknadssituationen under 1979. Menar Evert Svensson att man inte i en sådan förändring av konjunkturerna skall sträva efter att minska beredskapsarbetsvolymen? Det vore enligt min uppfattning en konstig politik om man inte i en uppåtgående konjunktur försökte dra ned de arbetsmarknadspolitiska insatserna för att ha chansen att i en eventuellt svårare situation framöver öka volymen igen. Det är så en aktiv arbetsmarknadspolitik skall föras, och det är den regeln jag försöker följa. Byggsysselsättningen i Göteborgsoch Uddevalladistrikten har medfört att antalet arbetslösa från december 1978 till december 1979 har minskat från 572 till 228. I fråga om arbetsmarknaden totalt är det en nedgång av storleken 2 000 arbetslösa. Det allra viktigaste är att det har skett en ökning av antalet kvarstående lediga jobb från 2 500 till 3 000, alltså 500 nya jobb. Då måste det vara nödvändigt för oss att via förmedlingarna söka placera ut folk på de lediga jobb som finns. Vi måste även ta folk från beredskapsarbetena och dra ned den volymen. Det är vad som här har skett. Jagtror att det är en riktig politik som har bedrivits. Vad som sedan händer under vintern 1980/81 får vi tillfälle att bedöma senare.
Herr talman! Rapporterna från Tanum och Strömstadsområdet är ju inte fullt så ljusa som arbetsmarknadsministern gör sken av, när han talar om hela länet. Vi vet inte vad som kommer att hända framöver. Jag anklagar inte heller regeringen för att arbetena inte just nu har satts i gång. Det viktiga är att de kommer i gång framöver. Jag tror att sysselsättningen kommer att få svårigheter i hela länet. Vi kan ju se på varvssituationen i Göteborgsregionen. Men jag skall lämna Göteborgsregionen åt sidan, för nu gäller det Tanum och Strömstadsområdet. När antalet beredskapsarbeten minskar fastän arbetslösheten stampar ungefär på samma fläck, uppstår problem. Dessutom — och det tycker jag är viktigt att skicka med till regeringen — är detta inte bara en arbetsmarknadspolitisk fråga utan också en fråga om att klara vattenförsörjningen för den anhopning av människor som på somrarna sker till Tanum. Jag har här en broschyr från länsstyrelsen, i vilken företagen uppmanas att öka sin sysselsättning och sina investeringar. De skall få extra bidrag och lån. Detta är ju en investering - inte för företagen men för kommunen. Men även för företagen kan detta komma att betyda mycket, eftersom kommunen kanske måste säga nej till ett företag som söker anslag då det inte finns tillräckligt med vatten. När man skärskådar denna problematik, finner man att arbetet måste göras. Tanums kommun har dock inte pengar till detta arbete. Därför måste det utföras såsom beredskapsarbete så att statsbidrag kan utgå.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag tänker medverka till att ytterligare medel anslås för att nödvändiga investeringar skall komma till stånd för att trygga sysselsättningen i träskofabriken i Ramsjö. retag. I den nyligen avlämnade budgetpropositionen föreslås stiftelseorganisationen få driftsoch investeringsmedel för sitt första hela verksamhetsår. Det ankommer på Samhällsföretag och dess regionala stiftelser att fatta beslut om dispositionen av de medel för investeringar i befintlig verksamhet som ställs till förfogande av statsmakterna.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Det problem som jag tagit upp angående träskofabriken i Ramsjö är giltigt för flera andra industrier som nu tagits över av Samhällsföretag — jag vill säga det så att det inte skall framstå som om problemet skulle vara begränsat till fabriken i Ramsjö. I Hudiksvalls kommun finns ett liknande företag, Bjuråkers industrier, som cckså brottas med problemet att lokalerna är nedslitna och handikappovänliga. Det råder anställningsstopp för kvinnor på grund av att det saknas omklädningsrum. Arbetsmiljön är klart otillfredsställande, främst vid Bjuråkers industrier, där det t.ex. inte finns tillräckligt skydd för de människor som handskas med gifter. Vidare tvingas man elda upp dyrbar olja trots att man helt skulle kunna klara uppvärmningen genom att använda avfallsprodukter. Men man kan inte göra erforderliga investeringar därför att det saknas pengar, och så får man fortsätta att använda den dyrbara oljan. Vid Ramsjöfabriken saknas lagerutrymmen, vilket gör att man måste transportera träskorna fem å sex mil för att kunna placera dem någonstans, OSV. Dessa problem måste naturligtvis avhjälpas snarast. Jag vill uttrycka det så att nämnda industrier faktiskt är livsviktiga för de berörda kommundelarna — det vet Rolf Wirtén också — och de är lika viktiga för de människor som blivit utslagna från den ordinarie arbetsmarknaden. Människorna känner oro för att man skall trappa ner verksamheten — en berättigad oro, tycker jag, framför allt i Ramsjö, ett samhälle som drabbats hårt av rationaliseringsraseriet under hela 1960-talet. Jag hoppas emellertid att det inte är aktuellt med någon neddragning. Med tanke på att man håller på att avveckla träskotillverkningen i Svenstavik och Föllinge borde det i stället vara möjligt att utvidga produktionen och därmed öka antalet anställda i Ramsjö. Men för att åstadkomma detta måste man, vad jag kan förstå, redan nu göra de påtalade investeringarna — och som jag sade behöver det investeras inte bara i Ramsjö utan också vid Bjuråkers industrier. Jag vill säga att de brister som finns, nedslitna fzorikslokaler osv., naturligtvis inte skall lastas på Samhällsföretag. De tidigare ägarna — i de flesta fall har det varit kommunerna — har bl.a. på grund av dålig ekonomi inte kunnat göra nödvändiga investeringar. Rolf Wirtén säger att för kommande budgetår finns det pengar avsatta. Ja, men kommande budgetår löper från den 1 juli, och jag menar att man måste göra investeringarna nu. nas anställningsförhållanden
Herr talman! Det är väl riktigt som Bertil Måbrink säger, att svaret på frågan kan gälla flera andra företag av liknande karaktär. Stiftelsen Samhällsföretag har ju startat vid årsskiftet och då tagit över ett antal tidigare s.k. industriella beredskapsarbeten där utvecklingen har stått stilla när det gäller produktionsapparat, arbetsmiljö osv. Man har helt enkelt inte satsat på dem i väntan på att Samhällsföretag skulle ta över verksamheten. Jag är helt medveten om att Samhällsföretag här har en rätt stor och besvärlig arbetsuppgift framför sig att rusta upp en del arbetsplatser som har legat litet i dvala ett antal år under utredningsperioden och innan man har fått fram alla beslut. Det är helt klart att så är fallet, och därför måste jag säga att vi nog också får ha ett visst tålamod i dessa spörsmål. Samhällsföretag har sammantaget ungefär 21 000 arbetsplatser att ansvara för. Självfallet kan man inte rusta upp allting på en kort tid, utan det måste ske en planering på sikt. Med det ansvar som stiftelsen säkert känner förmodar jag att man griper sig an med uppgifterna i den turordning som man finner vara den riktiga. Bertil Måbrink frågar om perioden fram till den 1 juli i år. Nu är det så att här har slutits avtal även för övergångstiden fram till nästa budgetår. Det finns en överenskommelse också om vad som skall investeras under den perioden. Vi får nu överlämna problemen till Samhällsföretags ledning och hoppas att den löser dem på bästa sätt.
Herr talman! Jag kan vara överens med Rolf Wirtén om att det finns problem när Samhällsföretag nu skall ta över. Självfallet måste vi ta hänsyn till dessa. Men jag tror man måste vara på det klara med också de problem som dessa människor brottats med under alla dessa år. Det är inte något nytt med dåliga lokaler, arbetsmiljöer osv. Man har bollat med dessa människor. Kommunerna och landstinget har ställt sig positiva, men det har inte skett någonting. Jag utgår ifrån att Ramsjö träskofabrik och Bjuråkers industrier blir de företag som nu måste prioriteras under de närmaste månaderna. Det finns ju ritningar — allting är klart och projekterat, det bara saknas pengar. Jag tror det är alldeles nödvändigt för de två orterna att arbetena nu kommer i gång och blir utförda.

Herr talman! Börje Nilsson har frågat mig om regeringen har uppmärksammat de osäkra anställningsförhållandena för arkivarbetsanställda i samband med övergången till den nya sysselsättningsformen anställning med lönebidrag. Han har också frågat vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att ekonomiskt säkerställa fortsatt anställning av dem. Genom att arkivarbete formellt är en form av arbetslöshetshjälp omfattas inte de i arkivarbete sysselsatta av anställningsskyddslagstiftningen. Eftersom de har annan facklig tillhörighet än övriga anställda på arbetsplatsen har deras möjligheter till medbestämmande i arbetslivet försvårats. Lönebidragsreformen syftar framför allt till att få till stånd en normalisering av deras arbetsoch anställningsvillkor och arbetsrättsliga ställning i övrigt. Från halvårsskiftet kommer de således att omfattas av lagen om anställningsskydd och — i förekommande fall — lagen om offentlig anställning. Deras möjligheter till inflytande och medbestämmande på arbetsplatsen förbättras väsentligt. En förutsättning är dock självfallet att bl.a. de allmännyttiga organisationerna är beredda att anställa de personer som i dag sysselsätts i arkivarbete hos dem. Som Börje Nilsson har redovisat kommer organisationerna att få full täckning av lönekostnaderna fram till den 1 juli 1983 för dem som övergår från arkivarbete till anställning med lönebidrag. Dessutom har jag vid åtskilliga tillfällen fått bekräftat att många organisationer sätter stort värde på dessa arbetstagare och är angelägna om att behålla dem. Det finns därför ingen anledning för organisationerna att avstå från de arbetsinsatser som denna grupp arbetstagare utför. Även om vissa mindre organisationer uttryckt tveksamhet om sina möjligheter att på längre sikt ha personer anställda med lönebidrag så är den totala efterfrågan från bl.a. organisationernas sida på personal väsentligt större än tillgången på arkivarbetsplatser. Arbetsmarknadsverket genomför nu i dagarna en kartläggning av sysselsättningsförhållandena fr.o.m. den 1 juli 1980 för dem som nu har arkivarbete hos allmännyttiga organisationer. Kartläggningen skall ligga till grund för uppgifter till berörda fackliga organisationer som har att förhandla om löner och arbetsvillkor för dem som anställs med lönebidrag. Den kan också visa vilka behov som kan finnas av insatser från arbetsmarknadsverkets sida i de fall övergång till fast anställning ifrågasätts. Enligt min mening måste i detta sammanhang särskilda krav ställas på de organisationer som haft arkivarbetare och som under ytterligare tre år får full kostnadstäckning för dem som övergår till anställning med lönebidrag hos dem. Först därefter får dessa organisationer ett eget kostnadsansvar, som kommer att uppgå till 10 20 av lönekostnaden. För dem som nyanställs från den 1 juli 1980 utgår lönebidrag med 90 22 av lönekostnaderna, dvs. lön och sedvanliga sociala avgifter som arbetsgivaren har att erlägga. När det gäller frågan om utbetalningsperioder för statsbidragen kan jag meddela att man inom arbetsmarknadsstyrelsen arbetar med att få fram administrativa rutiner för detta. Man är inom arbetsmarknadsstyrelsen inställd på att lösa frågan på sådant sätt att ingen organisation skall behöva nas anställningsförhållanden avstå från lönebidragsanställningar på grund av långa utbetalningsperioder.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för ett utförligt svar. Reformen anställning med lönebidrag, som träder i kraft den 1 juli i år, är en utmärkt reform om den genomförs på ett riktigt sätt. Handikappförbundet DHR har mycket tidigt ställt sig bakom den nya anställningsformen — det gjorde vi redan när förslaget kom från sysselsättningsutredningen. Reformen innebär att de nuvarande arkivarbetarna i framtiden kommer att omfattas av gällande arbetslagstiftning och därmed skall ha samma villkor som övriga anställda. Den organisation eller de företag som har anställda med lönebidrag skall också ha det fulla arbetsgivaransvaret — i dag har AMS det ansvaret. Dessutom skall den anställda få en yrkesbenämning som ansluter till det arbete som utförs. Lönebidragsreformen syftar alltså till en normalisering av arkivarbetarnas arbetsoch anställningsvillkor. Reformen är bra. Det är viktigt att de 15 000 arkivarbetarna i landet kan känna trygghet vid övergången till den nya anställningsformen. Det beror helt på hur reformen genomförs. Jag vet att många anställda i dag känner stor oro över att ånyo bli arbetslösa, och många organisationer är tveksamma när det gäller att anställa arbetskraft med lönebidrag. Tveksamheten beror på bristande information från AMS och oklarhet om hur reformen skall fungera. Många organisationer är bekymrade över om de kan klara kostnaderna i framtiden. Därför är det viktigt att man från samhällets sida hjälper till att klara ut alla problem som finns i samband med reformens genomförande. Jag kan instämma i statsrådets uttalande i svaret att de allmännyttiga organisationerna måste vara beredda att anställa de personer som i dag sysselsätts i arkivarbete hos dem. Organisationerna måste ta sitt ansvar, men det måste också samhället göra. Skall föreningslivet klara sin del av lönekostnaderna krävs det att stat och kommun höjer anslagen. Många organisationer är för sin existens helt beroende av bidrag från samhället, och det är nödvändigt att man i samband med den kommande bidragsgivningen beaktar den nya utgift som organisationerna får i samband med anställning med lönebidrag. Statsrådet har varit vänlig att i svaret räta ut en del frågetecken. En oklarhet har varit vad som menas med total lönekostnad. Många har undrat om arbetsgivaravgifter är bidragsberättigade. Statsrådet säger nu att lönebidrag skall utgå från staten med 90 96 av lönekostnaderna, dvs. lön och sedvanliga sociala avgifter som arbetsgivaren har att erlägga. Det tolkar jag som att samtliga avgifter enligt lag och avtal är bidragsberättigade. Enligt uppgifter i samband med information från AMS skulle lönebidraget utbetalas från staten kvartalsvis i efterskott. Det betyder att organisationerna måste ligga ute med flera månadslöner. Ett stort antal organisationer har framfört farhågor för att de inte har möjligheter att klara utbetalningarna. Jagser nu att man inom statsverket har tänkt om, och det är bra att man gjort det. Statsrådet meddelar i svaret att man inom AMS arbetar med att få fram administrationsrutiner för statsbidragen. Man är inom AMS inställd på att lösa frågan på sådant sätt att ingen organisation skall behöva avstå från lönebidragsanställningar på grund av långa utbetalningsperioder. Det är ju ett lugnande besked. Jag fick i förmiddags också en skrivelse från länsarbetsnämnden i Stockholm, där man gör ytterligare ett förtydligande. Det framhålls där att arbetsmarknadsstyrelsen f. n. undersöker möjligheterna att utbetala bidragen månadsvis efter rekvisition och att styrelsen skall återkomma med närmare information på denna punkt. Det är som jag ser det mycket viktigt att man löser frågan om utbetalningarna på ett smidigt sätt, så att organisationerna får statsbidraget omgående. Vi vet ju att föreningslivet i stort sett saknar ekonomiska reserver. De organisationer det gäller kan inte ligga ute med pengar på det sätt som man från början hade tänkt sig. Jag kan också notera i svaret att AMS i dagarna genomför en kartläggning av sysselsättningsförhållandena fr.o.m. den 1 juli 1980 för dem som nu har arkivarbete hos allmännyttiga organisationer. Kartläggningen skall bl.a. visa vilka behov som kan finnas av insatser från AMS i de fall övergång till fast anställning ifrågasätts. Det är bra att man på detta sätt noga följer upp reformens genomförande. Jag vill till sist tacka statsrådet för klara besked. Jag hoppas att han också i fortsättningen följer denna fråga — jag tror att det kommer att behövas. Det gäller en stor och viktig reform, som berör många människor. Alla måste känna trygghet i samband med övergången till den nya anställningsformen. Som jag ser det åvilar det övergripande ansvaret för reformens genomförande naturligtvis samhället, och man måste från det hållet vara beredd att snabbt gripa in där det uppstår problem. Ingen människa får slås ut i samband med övergången till de nya tjänsterna.

Herr talman! När riksdagen våren 1979 behandlade folkpartiregeringens förslag till den nya sysselsättningsformen anställning med lönebidrag hade vi inom centern en avvikande mening. Vi ansåg nämligen att lönebidrag med 100 20 borde utgå till de allmännyttiga organisationerna. Ett lönebidrag med 90 70 skulle enligt vår uppfattning, som också delades av LO, förvärra situationen för de arbetshandikappade och för de organisationer som inte har möjlighet att ta på sig en i förhållande till deras resurser så pass stor andel av lönekostnaden som 10 96. De allmännyttiga organisationerna har gjort en stor insats genom sin beredvillighet att ta emot och ge meningsfull sysselsättning åt arbetshandikappade. Den i och för sig angelägna omvandlingen av arkivarbetet till anställning med lönebidrag får inte genom bidragskonstruktionen bli ett hinder för normaliseringssträvandena. Allmännyttiga organisationer som kan erbjuda lämpliga arbetsplatser bör inte hindras att göra betydelsefulla insatser för att bereda sysselsättning åt arbetshandikappade. Av interpellationssvaret framgår att arbetsmarknadsverket nu genomför en kartläggning av sysselsättningsförhållandena fr.o.m. den 1 juli 1980 för dem som nu har arkivarbete hos allmännyttiga organisationer. Vidare sägs att denna kartläggning också kan visa vilka behov som kan finnas av insatser från arbetsmarknadsverket i de fall övergång till fast anställning ifrågasätts. Jag tolkar arbetsmarknadsminsterns svar på det sättet att man från regeringens sida är beredd att vidtaga sådana åtgärder att arbetshandikappade inte behöver mista sin anställning på grund av att den allmännyttiga organisationen inte har tillräckliga ekonomiska resurser. Detta är ett uttalande som ligger i linje med den uppfattning som vi har inom centern. Jag noterar uttalandet som positivt, och jag är övertygad om att detta blir till glädje och nytta för de arbetshandikappade. Slutligen, herr talman, vill jag bara konstatera att om Börje Nilsson och hans partivänner våren 1979 ställt sig bakom vårt förslag, hade det inte behövt råda några osäkra anställningsförhållanden för arkivarbetsanställda i samband med övergången till den nya sysselsättningsformen.
Herr talman! Jag noterar att Börje Nilsson och jag är i stort sett överens i denna fråga, så det är inte mycket i hans inlägg jag har att kommentera. Vad gäller informationen kan jag möjligen säga att vi har varit medvetna om att det finns ett informationsbehov som är viktigt att tillgodose. Därför har det varit en serie konferenser under hösten 1979 runt om i landet, och jag tror att en hel del av de frågetecken som säkert har funnits har klarlagts under den tiden. Vi har också låtit trycka en broschyr som heter Anställning med lönebidrag, som har gått ut i mycket stor upplaga. Vi har alltså försökt att sprida kunskap om denna reform så gott vi har kunnat, och jag tycker nog att ett genomslag kan märkas nu. Man är ganska medveten om vad som kommer att ske den 1 juli och framöver vad gäller anställda med lönebidrag. Beträffande Arne Franssons anförande vill jag bara notera att han på centerns vägnar vill låta ytterligare många miljoner rulla, och det är kanske litet förvånande. Låt mig bara säga det mycket stillsamt.

Jag tror att det egentligen är en nödvändighet att organisationerna har detta kostnadsmedvetande om vi inte skall komma alldeles snett i detta arbete. Jag är medveten om att detta kan innebära en del problem, men jag tror att den väg som Börje Nilsson och även jag tidigare har talat om är den riktiga, nämligen att man ser till att de organisationer som har en liten omsättning och bristande ekonomiska resurser nu får stödjas av samhället på andra vägar. Men detta samband mellan förmånen att ha en anställd och att betala en del av lönen tror jag är en nödvändighet. Det förslaget stod som sagt riksdagens överväldigande majoritet bakom tidigare, liksom den eniga utredningen gjorde.
Herr talman! Vad som är viktigt i detta sammanhang är att man kommer bort från det nuvarande arkivarbetarsystemet, som AMS både administrerar och finansierar, och att man får en helt ny anställningsform. Jag tror det är principiellt riktigt att organisationerna själva får bära en del av kostnaderna — det är viktigt både för organisationerna och för de anställda. Det förutsätter naturligtvis för vissa organisationer att samhället går in och hjälper till ekonomiskt. Vi vet hur det är ställt inom organisationslivet — föreningarna existerar i stort sett på bidrag från samhället. Det är naturligtvis nödvändigt att de får kompensation för denna nya utgift. Men det ligger ett mycket stort värde i att organisationerna själva också tar ett ansvar för dessa tjänster.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern och jag hade för knappt ett år sedan en debatt här i kammaren om just denna fråga. Jag ser det också så att det är angeläget att det finns ett samband mellan de anställda och de allmännyttiga organisationerna och att organisationerna skall ta ett ansvar. Men med mitt inlägg ville jag närmast peka på att de farhågor vi uttalade i vår reservation till arbetsmarknadsutskottets betänkande gällde de fall då framför allt de mindre organisationerna icke har ekonomiska förutsättningar att klara kostnaderna för de 10 procenten. Detta skulle kunna leda till att en person i stället för att beredas fortsatt arbete inom en organisation skulle bli arbetslös. Det svar på interpellationen som arbetsmarknadsministern har givit här tolkade jag faktiskt så att regeringen, mot bakgrund av den utredning som arbetsmarknadsverket genomför, i de fall fast anställning ifrågasätts är beredd att vidta åtgärder, så att man undanröjer risken för att de här människorna friställs. Jag tycker därför att arbetsmarknadsministern uttryckte sig väl hårt när han sade att jag och centerpartiet var beredda att låta ytterligare ett stort antal miljoner rulla. Jag tror att vi är överens i själva sakfrågan, och sedan är det en annan sak att vi tacklar den på litet olika sätt.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vid fastställande av lokaliseringsort för produktion av stirlingmotorn ge regio nalpolitiska skäl en avgörande betydelse. Utvecklingen av motorer baserade på stirlingtekniken bedrivs dels i Malmö av det nu av staten helägda företaget United Stirling, dels i Linköping av FFV Industriprodukter AB. Projektet i Malmö avser en större motor som främst skall användas i fasta installationer samt i truckar och liknande fordon. Projektet i Linköping avser en mindre motor som tillsammans med en generator bildar ett kraftpaket att användas framför allt för fritidsändamål. En proposition rörande den fortsatta utvecklingen av stirlingmotorn avses att senare i år föreläggas riksdagen. Som underlag till propositionen utvärderas f.n. stirlingmotorn från såväl teknisk som marknadsmässig synpunkt. I avvaktan på att en sådan utvärdering redovisas är det för tidigt att nu uttala sig om produktionen av stirlingmotorn. Om det skulle visa sig att stirlingmotorn blir en framgångsrik produkt, kan detta medföra att det mot slutet av 1980-talet behövs produktionsresurser utöver dem som f. n. finns inom förenade fabriksverken och befintlig motorindustri. Jag utgår ifrån att regionalpolitiska skäl kommer att vägas in i de överväganden härom som kommer att göras.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är självfallet den katastrofala sysselsättningssituationen i Norrbotten. I det läge länet nu befinner sig i måste alla tänkbara sysselsättningsprojekt prövas. Det gäller inte bara de projekt som skapar arbetstillfällen på kort sikt utan också de som kan skapa arbetstillfällen på litet längre sikt. I årets budgetproposition kan man i bil. 17 från industridepartementet under rubriken Särskilda insatser i vissa regioner på s. 81 läsa följande: ”Sysselsättningsproblemen i Norrbotten är emellertid så stora att man, för att erhålla framtida etableringar i länet, bör pröva att knyta projekt i ett tidigt utvecklingsskede till Norrbotten.” Stirlingprojektet är just nu i ett sådant stadium. Det är i förberedande produktion eller, för att citera en känd industritidning, ”man står just nu och torkar fötterna på marknadens välkomstmatta”. När man nu inom FFV bedömer var den framtida satsningen skall göras, borde självfallet ägaren, dvs. samhället, ha ett ord med i den diskussionen, inte minst mot bakgrund av att staten har intressen i de verksamheter där stirlingmotorn kan komma att användas. Jag tänker då bl.a. på gruvfordon och användningsområden inom försvaret. Vidare kommer sannolikt stirlingmotorn att i framtiden kunna användas i värmepumpar. Försöksverksamhet med långtidsprov pågår ju f. n. Tillverkning av gruvfordon och värmepumpar sker också i Norrbotten. Det finns alltså möjlighet att koppla ihop en produktion av stirlingmotorn med en utveckling av den befintliga produktionen på dessa områden. I svaret på min fråga noterar jag att en proposition rörande den fortsatta utvecklingen av stirlingmotorn avses att senare i år föreläggas riksdagen. Svarets sista mening tolkar jag positivt.

Herr talman! Sten-Ove Sundström drar kanske något förhastade slutsatser när det gäller stirlingprojektet. Jag är full av förhoppningar beträffande stirlingprojektet med avseende på framtiden. Jag tror att det är en tekniskt intressant lösning, men det är ganska lång tid kvar, innan vi kan bedöma projektets kommersiella förutsättningar utifrån synpunkten var man skulle behöva förlägga en framtida produktion. Här skall man kanske inte ha för stora förhoppningar om ett snart ställningstagande. Men jag är, som sagt, förhoppningsfull beträffande detta projekt som ligger rätt, inte minst med hänsyn till energisituationen i världen. Sedan vill jag säga att vi är väl medvetna om läget i Norrbotten. Jag har inlett förhandlingar med svensk industri, syftande till att med speciella arrangemang inleda en ny form av samarbete mellan industrin och samhället med målet att just samla upp tänkbara projekt, som relativt omedelbart skulle få en effekt på sysselsättningen i Norrbotten. Oavsett stirlingprojektet måste strävandena att klara sysselsättningssituationen i Norrbotten fortsätta.
Herr talman! Jag drar inte alls några snabba slutsatser av Nils Åslings svar på min fråga. Vi norrbottningar vet ju att man får vara ganska skeptisk mot den här regeringens löften. Men jag är dock, som sagt, positiv till svarets slutkläm.

Herr talman!

En ytterligare kapacitetsminskning utöver den som beslutades av riksdagen hösten 1978 skulle sålunda vara nödvändig för att anpassa kapaciteten till marknadsutrymmet. Frågan om kapacitetsminskningar vid varven bereds inom industridepartementet med sikte på att den skall behandlas i en proposition om varvsfrågorna, som regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen våren 1980. Vid beredningen kommer också de samhällsekonomiska konsekvenserna av kapacitetsminskningen att belysas. Innan beredningen är avslutad är jag inte beredd att uttala mig om Öresundsvarvets framtid.

Herr talman! När jag framställde min interpellation i slutet av november förra året gjorde jag det på grund av den oro jag och många med mig kände för Landskronaregionens framtid. Frågorna i interpellationen kom helt att koncentreras kring Öresundsvarvet, som ju är grunden för denna regions välstånd. Jag trodde då att jag skulle kunna få ett svar som skulle stilla en kanske obehövlig oro och som kunde bidra till fortsatt framtidstro. Sedan några veckor tillbaka har vi kunnat konstatera att oron var befogad och att framtidstron håller på att försvinna. Jag tackar industriministern för svaret. Tyvärr måste jag beklaga att svaret helt saknar någon meningsyttring. Herr Åsling är inte beredd att uttala sig om Öresundsvarvet i dagens läge. Det kan jag delvis förstå. Men nog kunde svaret ha andats någon förståelse för de många som är oroliga för sina jobb, kanske en fundering kring statens samhällsansvar för denna region osv. Det känns, tycker jag, litet genant att få ett så magert svar, i synnerhet då jag har upplevt att herr Åsling inte har varit särskilt återhållsam när det gällt att uttala sig inför massmedia. I måndags t.ex. sade industriministern i radio att riksdagen endast borde bestämma de ekonomiska ramar inom vilka Svenska Varv skall agera. Eventuella nedläggningar skulle därmed överlåtas åt styrelsen. Nu är det på det sättet att vi har facit på förhand, och i det sägs att Öresundsvarvet skall läggas ned. Men detta är enbart en företagsekonomisk bedömning, en bedömning som grundas på att man inte behöver ta någon hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenserna för en region som i dag inte kan ta hand om dem som redan är friställda. Om jag för min del skulle medverka till en nedläggning skulle jag, tycker jag, mycket illa förvalta det förtroende jag fått som riksdagsman för ett län och en region som har valt mig och som redan i dag har väldiga sysselsättningsproblem. Tidigare har herr Åsling gång efter annan betonat att en arbetsgivare skall ha så mycket ansvar att han skall skaffa ersättningsjobb i samband med nedskärningar. Jag föreställer mig att detta ofta citerade och ofta — orättvist, tycker jag — kritiserade uttalande alltjämt är gällande, även om staten är ägaren till nedläggningshotade företag. Öresundsvarvet hade för ca tio år sedan 3 500 anställda. Man har lojalt anpassat sig efter riksdagsbeslut om nedskärningar. I slutet av detta år kommer arbetsstyrkan att vara ca 2 500. Varvet har målmedvetet och konsekvent sökt sina egna nischer i en svår bransch. Typexemplen är supply-fartyg och färjor — alltså produkter av teknologiskt hög klass. I Bostongruppens inledning om varven konstateras att detta är en framtidssatsning. Drog man slutsatser redan efter inledningen i rapporten, skulle man tycka att Öresundsvarvet har en ljus framtid. Men gruppens slutsats blev helt annorlunda, sedan man flyttat produktionstillfällen från det ena varvet till det andra. Öresundsvarvet har särskilt när det gäller supply-fartyg skaffat sig en bra erfarenhet. Enligt bedömare är det en av de säkraste marknadsnischerna inom varvshanteringen. Varvet har upparbetat ett system med underleverantörer och torde vara det varv som i dag har den största erfarenheten. Det är väl inte alldeles säkert att Sverige har möjlighet att behålla denna marknad, om Öresundsvarvet läggs ned. Nu skall man inte för ett ögonblick fördölja att de första supply-fartygen varit starkt förlustbringande. Detta är naturligtvis beklagligt, men i sig kanske inte så märkligt. Utvecklingen av nya specialprodukter kostar mycket pengar. Jag frågar mig ibland om inte dessa kostnader åtminstone delvis borde ha bestritts med utvecklingspengar från Svenska Varv. Givetvis är jag medveten om att vårt land i dag har för stor varvskapacitet och att vi, liksom man måste göra i många andra länder, dels måste ändra produktionsinriktningen, dels skära ned antalet anställda. Vidare måste man någon gång i en framtid — som naturligtvis inte bör vara alltför avlägsen — se till att varven inte går med förlust. Rent företagsekonomiskt låter det nog så bestickande när det påpekas att varje varvsarbetare kostar si och så många kronor, pengar som man skulle kunna använda på andra industrier. Och visst låter det hurtfriskt när någon brister ut att nu är rätta tiden att lägga ner Öresundsvarvet. Men vi politiker sysslar inte enbart med företagsekonomi. Vi har det sociala och samhällsekonomiska ansvaret för att regioner och bygder inte helt skall avlövas. De som nu säger att det är rätta tiden att friställa nära 3 000 personer i Landskrona och samtidigt friställa nära 2 000 på Kockums i Malmö därför att länet har möjlighet att suga upp denna arbetskraft vet förmodligen inte vad de talar om. De lever kvar i stämningar från slutet 1960-talet eller ännu tidigare, då man talade om det överhettade Malmöhus län. Det enda som är kvar av denna överhettning är tyvärr själva ordet. Min slutsats, herr talman, är att Öresundsvarvet måste få ytterligare en chans att visa vad företagsledningen och de anställda tror på. Att varvet — alla belackare till trots — har en framtid kan i sig betyda ytterligare nedskärningar, en fortsättning på den avveckling som påbörjats för rätt länge sedan. Men varvet måste få möjlighet att visa att det har satsat på de rätta produkterna. Och skall en nedläggning ske efter den kommande perioden, måste staten i god tid ha sörjt för att det finns möjligheter till anställning genom sysselsättningstillfällen i Landskrona och den omgivande regionen.

Herr talman! Det problem som den här interpellationen berör är inte nytt. Krisen för varvsnäringen är för oss inte längre ett bombnedslag, som den var 1976, men den har sedan dess vilat som ett hot över många svenska regioner och många anställda på varven, inte minst över oss i Skåne. Myndigheter och varvsledning har inte varit overksamma under den tid som förflutit sedan orosmolnen så olycksbådande började hopa sig. Alla bedömare är överens om att läget för svensk varvsnäring är kritiskt. Man tjänar ingenting på att idyllisera eller blunda för detta faktum, eftersom det är ovedersägligt. Jag tror att alla berörda parter — anställda, varvsledning, ansvariga för berörda kommuner och län lika väl som riksdag och regering — är ense om denna allvarliga syn på framtiden, även om det kan finnas nyanser. Här finns det ett höjt pekfinger gentemot den som för kortvarig vinnings skull och utan att ta stormvarningarna på allvar vill gå ut och teckna framtiden ljusare än vad den kanske blir. Till det som jag tror att man på alla håll är enig om — förutom det dystra läget för framtiden — hör att man givetvis inte bara kan anlägga en företagsekonomisk bedömning av den framtid för varven som man nu över huvud taget kan påverka utan också måste ha ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den politik som den förra trepartiregeringen förde när det gällde nedläggningsdrabbade orter i allmänhet och den sysselsättningsdrabbade varvsnäringen i synnerhet vittnar vältaligt om att solidariteten inte bara varit ett tomt ord. Den hade en ytterst konkret innebörd. Siffran 12 miljarder är nämnd. Ytterst är det ett solidaritetsprov för alla som är med och betalar. Det ständigt förkättrade skattebetalandet till en stat som ständigt pungslår oss framstår i blixtbelysning som en handling av solidaritet. Det är en nyttig påminnelse, för det samhällsekonomiska bedömandet — som det så objektivt och vetenskapligt klingar — ger så lätt en illusion av att det är något annat som skänker ut ur något outsinligt ymnighetshorn, fastän det egentligen hela tiden är fråga om det triviala faktum att vi måste bära varandras ekonomiska bördor skattevägen. Många starka opinionsbildande krafter har arbetat i de kommuner som är berörda, inte minst i Landskrona. De har därmed inte övervunnit varvskrisen — den finns där — men man kan lyckönska dem till att ha vunnit mångas hjärtan och vunnit mycken uppmärksamhet. Visst kan man tolka de starka opinionsyttringarna som en stark vilja att genomleva varvskrisen, men i all kamp för tillvaron ingår ett led av anpassning. Det måste gälla alla parter som är inblandade i denna kris. På 1960-talet, under flyttningspolitikens glansdagar, lärde man barn i skolan att de skulle vara beredda att byta ort och yrke tre gånger under sitt yrkesverksamma liv. Dess bättre har denna ganska obarmhärtiga målsättning reviderats en hel del sedan dess, men den doktrinen hann med att utarma många glesbygder innan den utdömdes. Nu inser vi bättre att det som vi med ett litet slitet uttryck kallar livskvalitet har ett djupt samband med den trygghet det innebär att få slå rot varaktigt på en ort och finna ett meningsfullt arbete där. Om 1960-talets flyttlasspolitik krävde uppbrott och förändring, kan det hända att det nu krävs anpassning och förändring, men inte uppbrott. Det är en stor skillnad till det bättre. Talar man om en god anpassning, som är tillräckligt utsträckt i tiden, ligger det nära till hands att tala om alternativ produktion. Högteknologiska produkter har nämnts, och man har talat om offshore-fartyg, oljeplattformar och riggar liksom om servicefartyg för oljeutvinning till havs. Frågan huruvida detta är framkomliga alternativ för framtiden måste överlämnas till den sakkunskap som kan göra en strängt saklig bedömning av möjligheterna, både marknadsmässigt och ekonomiskt. Lika viktigt som det är att föra fram dessa idéer om alternativ produktion är det att inte förbise risken att väcka falska och ogrundade förhoppningar. Jag vill i den dystra situation som varvsnäringen befinner sig i peka på en ljuspunkt, som inte bara är en ljuseller mörkblå förhoppning utan ett realistiskt grundat förslag. Märkligt nog har det nästan kommit bort i debatten. Det gäller förslaget om införandet av, gas i södra Sverige. Vi inom centern har sedan länge pekat på gasen som en viktig energikälla. De förslag som vi då har framfört har stått i samklang med projekt och planer som är framlagda av Kockums varv i Malmö. Med anledning av de motioner som vi väckt antog näringsutskottet förra våren ett uttalande, som riktade sig till den då sittande folkpartiregeringen. Jag skall citera några rader ur det uttalandet. Utskottet sade ”att regeringen bör gå vidare i sina ansträngningar att få till stånd en import av naturgas. Härvid bör man eftersträva närförsörjning från sådana leverantörer som kan antas komma att fullgöra sina åtaganden även vid störningar på den internationella marknaden.” Utskottet fortsatte: ”I detta sammanhang vill utskottet peka på det läge som har uppstått i Danmark genom den danska regeringens förslag om introduktion av naturgas från de danska fyndigheterna i Nordsjön. Dessa fyndigheter, som är betydligt mer omfattande än vad som tidigare har antagits, kommer att kunna lämna ett uthålligt bidrag till Danmarks energiförsörjning. På norskt kontinentalsockelområde finns också stora, hittills outnyttjade naturgastillgångar.” Naturgasens fördelar är ju allmänt kända. Förutom fördelar ur miljövårdssynpunkt kan man nämna att oljeförbrukningen beräknas minska med i första hand 10 96 och senare mer. Försörjningstryggheten ökar. Naturgasen kan medföra positiva sysselsättningseffekter, bl.a. för regioner som drabbats av varvskrisen. Ett nordiskt samarbete kan komma till stånd, och naturgasen kommer på sikt även att vara ekonomiskt fördelaktig. Den rörbundna gasen måste rimligen ge nya friska arbetstillfällen för de skånska varven. Sydgasprojektet är begränsat, men inget hindrar att man bygger vidare på det, såsom man har gjort i så många andra europeiska länder, där naturgasen är en självklar energikälla. I jämförelse med de siffror som nämnts i samband med det stöd som nu krävs för varvsnäringen är det här fråga om små belopp, som skulle ge meningsfull sysselsättning åt många anställda på varven och en god prognos för en fortsatt utbyggnad. Därtill kommer att LNG-tekniken kanske hamnar i läge vid mitten av 1980-talet. Här finns alltså en möjlighet för den drabbade varvsnäringen. Landet behöver energi, varven behöver meningsfulla arbetsuppgifter, de anställda behöver sysselsättning, länder inpå våra knutar — Norge och Danmark med sina stora gasfyndigheter — behöver avsättning. Allt passar som hand i handske. Man skulle önska att den opinionskraft som människorna i de hotade regionerna visat sig mäktiga kunde lyfta fram också den här möjligheten. Man skulle önska att kampviljan förenade sig med en nytändning. För det ändamålet måste ju gasen vara lämplig. Jag vill också uttrycka en förhoppning om att gasen i det kommande varvspolitiska beslutet får ett bredare parlamentariskt stöd än vad som hittills har varit fallet. Det förtjänar förslaget, och det tjänar både Malmö och Landskrona på.

Herr talman! Jag får inledningsvis instämma i Hans Peterssons i Röstånga tack till industriministern för svaret på interpellationen. Jag kan emellertid konstatera att svaret inte innehåller den minsta antydan till lösning på de stora problem som nära 3 000 anställda på Öresundsvarvet i Landskrona står inför. Svaret innehåller inte någonting som markerar ett konkret samhälls ansvar eller alternativa insatser för Landskrona kommun. Uppgiften att beredningen kommer att belysa de samhällsekonomiska konsekvenserna av en nedläggning lugnar inte någon. Den beredning som industriministern hänvisar till har som en väsentlig utgångspunkt ett underlag i form av ett förslag till strukturplan från Svenska Varvs ledning i Göteborg. Grovt sammanfattat innebär planen bl.a. att varvet i Landskrona skall vara nedlagt senast 1983. Planen innehåller också krav på nya samhälleliga insatser i form av kapitaltillskott på 6-7 miljarder kronor — detta utöver de pengar som riksdagen tidigare har beviljat i andra sammanhang. Det begärda kapitalet inkluderar även ett belopp på 700 milj.kr. att täcka koncernens kostnader för att lägga ner Öresundsvarvet i Landskrona och Finnboda Varv i Stockholm. Detta är helt destruktiva pengar som kan användas betydligt bättre ur samhällsekonomisk synpunkt. En nedläggning av Öresundsvarvet i Landskrona är detsamma som en nedläggning av kommunen. Så stort är kommunens beroende av varvet. Varvet svarar nämligen för 40 20 av det totala antalet industrisysselsatta i kommunen. Av varvskommunerna i övrigt är det bara Uddevalla som kan visa att man är lika högt beroende av sitt varv. Det är signifikativt att varken Landskrona eller Uddevalla har kunnat minska på sitt beroende av varven — inte ens under den senaste högkonjunkturen. Detta är inte sagt för att förringa Malmös och Göteborgs problem utan mer för att markera problemen i Uddevalla och Landskrona. : Landskrona kommun har redan förlorat ett betydande antal arbetsplatser under de senaste åren, framför allt inom tekoindustrin, den mekaniska industrin samt sjöfarten. Utöver detta har varvet redan minskat med 600 anställda, helt i linje med nu gällande politiska beslut, som i sig innebär en neddragning av antalet anställda från 3 500 tidigare till 2 500 vid utgången av 1980. Detta faktum samt hot om ytterligare företagsnedläggningar utgör redan en svår belastning för kommunen. Det är bl.a. mot den här nämnda bakgrunden som varvets betydelse för Landskrona kommun skall bedömas. En total nedläggning av Öresundsvarvet skall utan tvivel bli en katastrof för Landskrona kommun. Jag skall inte här ta upp alla de konsekvenser som skulle följa av en total nedläggning. Låt mig bara konstatera att det utan tvivel är på det sättet att de negativa effekterna blir mycket stora — och de blir större i en liten kommun med ett ensidigt näringsliv än i en större kommun med ett mera differentierat näringsliv. Varvsfrågan är sedan flera år tillbaka en sysselsättningspolitisk fråga. Företagsekonomiska principer som normalt skulle lägga hela ansvaret på koncernledningen är delvis satta ur spel. Det får inte vara så att vi politiker skall vara med och bevilja ytterligare enorma kapitaltillskott till Svenska Varv, samtidigt som vi avstår från våra självklara skyldigheter och rättigheter att ta ställning till hur dessa pengar skall användas — hur en neddragning av den totala varvskapaciteten skall tillåtas drabba de olika kommunerna. Vi måste se till att rimliga sysselsättningspolitiska målsättningar kan förverkligas. Det skulle vara helt orimligt att genom att hänvisa till företagsekonomi lägga ansvaret för detta beslut på Svenska Varvs koncernledning i Göteborg.

Herr talman! Jag tror att det är nyttigt att den här debatten kommer upp nu. Jag får det intrycket när jag lyssnar på inläggen. Det finns en hel del missförstånd som vi bör klara ut på det här stadiet. Först vill jag nämna den omständigheten, som kammarens ledamöter kanske bör erinra sig, att vi helt nyligen fått den här rapporten och det här förslaget från Svenska Varvs styrelse och att vi nu har startat arbetet med att skriva en proposition. Det tillhör ju den arbetsordning som tillämpas i det svenska parlamentet, att så länge propositionen i en viss fråga är under arbete är regeringen tillförsäkrad en viss arbetsro. Att nu avkräva mig besked om hur regeringens ställningstaganden kan komma att bli i en proposition som skall läggas fram för riksdagen i mars månad tycker jag är att gå litet väl långt. När Hans Petersson säger att det är genant att svaret är så magert tycker jag att han bör tänka på att vi är mitt inne i en process. Jag har dessutom sagt till samtliga riksdagsgrupper att vi är beredda att fortlöpande informera om hur propositionsarbetet framskrider. Jag har fått kritik för att jag har uttalat mig för massmedia. Det tillhör så att säga spelets regler att massmedia intensivt bevakar dessa frågor, och jag har sett att också herrar riksdagsledamöter har uttalat sig i massmedia. Jag vill i det sammanhanget passa på att göra ett förtydligande. Mina uttalanden har tolkats så att vi från regeringens sida skulle lägga en kostnadsram för varvspolitiken för ett visst antal år och sedan överlåta åt Svenska Varvs ledning att inom den angivna ramen fastställa hur varvsindustrin skall se ut. Men det är inte hela sanningen. Dessutom måste självfallet en regeringsproposition, och också ett riksdagsbeslut, innefatta de förslag till åtgärder för att hävda sysselsättningen på varvsorterna som ett visst strukturbeslut inom en viss kostnadsram föranleder. Och det är den tunga delen i det beslut som vi kommer till: Vilken alternativ sysselsättning skall man erbjuda i stället för fartygsproduktion dels på varven, dels på varvsorterna? Här vill jag instämma i den intressanta analys av situationen som Ulla Tillander gjorde. Denna fråga gäller nämligen — det ä. därför den är så intressant och väsentlig — möjligheterna till anpassning och förändring inom en viss bestämd bransch, nämligen varvsindustrin. Det är detta som kraftsamlingen måste gälla.

Den situationen kommer vi dess bättre aldrig tillbaka till. Och jag tror att vi är överens om att varvsarbetarna befinner sig i en mycket bättre situation, även om näringen är i kris. Alla ansträngningar måste inriktas på att se till att i den mån man krymper fartygsproduktionen måste annan sysselsättning skapas på varvsorterna. När man säger att mitt svar inte ger några besked vill jag hänvisa till den formulering där jag säger att vi skall överväga de samhällsekonomiska konsekvenserna. Om vi inte kan upprätthålla fartygsproduktion på varven, skall vi alltså se vilka de samhällsekonomiska konsekvenserna av detta blir och vad som kan göras i stället i fråga om alternativ produktion på varven eller expansion av annan industriell sysselsättning på varvsorterna. Jag vill också notera — jag tycker det var värdefullt att Hans Petersson gjorde den deklarationen — att vi är överens om målet, dvs. att skapa en varvsindustri som står på egna ben, som är konkurrenskraftig och lönsam. Det är den hypotes som vi har. Den gäller hela den svenska industrin, och i den målsättningen ligger en solidaritet med andra industrier, med andra landsändar som inte har kunnat dra nytta av en så hög subvention som det här är fråga om. Eftersom det här och var i pressen cirkulerar siffror om subventionerna till varven vill jag säga att under de senaste tre åren har subventionerna uppgått till 200 000 kr. per år och anställd i svensk varvsindustri. Den regionalpolitiskt motiverade subventionen för nyanställd arbetskraft i stödområde 6, dvs. i fjällbygden och den mest avlägsna skogsbygden, uppgår till ungefär 20 000 kr. per år och anställd under sju år, alltså en tiondel av det belopp varmed vi nu subventionerar arbetsplatserna på varven. Det bör man kanske i solidaritetens namn komma ihåg i denna debatt. Jag vill säga till Hugo Bengtsson att jag visst vet att sysselsättningssituationen i Malmöhus län är problemfylld. Men mot bakgrund av detta vill jag erinra om att den senaste arbetslöshetsstatistiken säger att i Malmöhus län andelen arbetssökande — dels arbetslösa, dels personer i beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning — är 3,2 96 av antalet yrkesverksamma. Motsvarande tal för Norrbottens län är 10,7 90. Går man vidare och ser på olika regioners potential att klara en strukturanpassning, vill jag hänvisa till att det på 100 arbetssökande i Malmöhus län går drygt 45 lediga platser, alltså något över riksgenomsnittet, medan det i Norrbottens län på 100 arbetssökande går 9 lediga platser. När vi diskuterar hur vi skall angripa problemen, måste vi ha klart för oss att det faktiskt finns regioner som har långt värre problem än varvsorterna. Jag tror det är viktigt att den svenska riksdagen undviker övertoner. Jag är tacksam för det tonläge i vilket denna debatt hittills har kunnat försiggå. Vi måste försöka hitta gemensamma lösningar. Jag kan i detta sammanhang inte nog understryka vad Hugo Bengtsson var inne på, nämligen att det här gäller att upprätthålla sysselsättningen på varvsorterna. Det måste vara det som är nyckeln och det som vi skall samlas omkring. Man får då vara beredd att diskutera de strukturella förändringar som är nödvändiga med tanke på att varvsnäringen i så hög grad är beroende av större insatser från staten än några andra områden. Jag vill sammanfatta genom att säga att vår strategi när det gäller varven för det första måste vara att fastställa en ekonomisk ram för samhällets insatser under de närmaste åren med hänsyn till anspråken på insatser i andra områden av vårt land. Även på de mellansvenska gruvorterna och stålorterna och i de norrländska skogsbygderna finns investeringsbehov som måste tillgodoses. Vi måste alltså fastställa en ram. För det andra måste vi göra detta med beaktande av vilka företagsekonomiska konsekvenser det får enligt Svenska Varvs offert eller de varianter av den offerten som kan visa sig ändamålsenliga. För det tredje måste vi ta konsekvenserna av detta strukturgrepp och sätta in resurser och ansträngningar för att skaffa alternativ produktion till varven eller utveckla annan industriell sysselsättning på varvsorterna i nödvändig omfattning. Detta är de mål som vi har framför oss för att klara denna anpassning. Hur snabbt den kan genomföras vet ingen i dag. Vi måste ta nödvändig tid på oss. Det kan vi vara överens om, hoppas jag.
Herr talman! Det kändes befriande att lyssna på detta inlägg av herr Åsling. Skall man såsom enskild riksdagsledamot påverka ett beslut, måste man vara med ganska tidigt. I och med att propositionen är skriven kan vi inte påverka den. Industriministern sade att vi har ett gemensamt intresse av att bevara sysselsättningen på varvsorterna. Detta tar jag naturligtvis fasta på. Jag sade i mitt förra inlägg att jag tyckte det var litet genant att svaret var så fattigt på substans. Jag kan tillägga att jag har varit med i riksdagen under ganska många år och fått rätt många interpellationssvar men inget som har sagt så litet som det jag fick i dag. Däremot var industriministerns andra inlägg av klass. Vad beträffar uttalanden i radio vill jag säga att jag lyssnade faktiskt ganska noga på vad herr Åsling sade i måndags, och jag tror inte att jag har missuppfattat vad som gick fram. Möjligtvis har industriministern uttalat flera andra meningar som icke sändes ut — så vill jag i snällhet tolka vad industriministern har framfört här i dag. En och annan ytterligare av oss har gjort uttalanden för massmedia, med mycket stor tvekan. Jag har under några veckor fått frågan: Hur skall du rösta? Jag har sagt att jag vet inte det, för det finns ingen proposition att rösta om. Men jag talar i klartext här i dag, och jag talar för Öresundsvarvet liksom jag har gjort vid flera tillfällen tidigare. Sedan är jag inte riktigt glad åt att man spelar ut olika regioner mot varandra — i det här fallet Norrlandsregionen mot Malmöhus län. Jag tycker inte att det är så särskilt konstruktivt. I rättvisans namn måste väl också sägas att Malmöhus län omfattar betydligt fler människor än Norrbotten, men jag vill som sagt inte vara med om att spela ut två regioner mot varandra, två regioner som båda har väldigt stora problem. Jag vill också tillägga att i Malmöhus län har man klarat människors sysselsättning i mycket hög grad genom offentliga anställningar, genom vets framtid deltidsarbeten osv., men nu har man kommit till en punkt där man inte kan gå längre på dessa vägar. Därför har vi inte råd att mista ett stort antal sysselsättningar inom industrin. Jag agerar alltså för bevarande av Öresundsvarvet. Jag har sagt att jag kan tänka mig en nedskärning av antalet anställda och är tacksam för vad industriministern sade om att man måste skapa sysselsättning för de människor som förlorar sitt arbete i och med att man skär ner vid varven, i det här fallet i Landskrona. Sedan är alltid frågan: Var går en minimigräns någonstans? Det kan vi kanske diskutera vid något tillfälle, men man kan naturligtvis inte komma för långt ner. Vad jag kan tänka mig är att Öresundsvarvet får fortsätta med utvecklingen av specialfartygen, den nisch som man har hittat och som anses erbjuda en framtid, samtidigt som varvet får fortsätta med reparationsverksamheten plus att det plockas fram flera alternativa produkter. Herr talman! Jag har icke på något sätt velat blunda för varvens stora problem, icke heller för de marknadsanalyser som finns och som säger att det kan bli än besvärligare. Möjligtvis kan vi hoppas att analyserna som sådana är felaktiga, men det kan vi inte grunda några beslut på.

Herr talman! Får jag först klara ut det här missförståndet.

Får jag till att börja med ta upp vad Hans Petersson i Röstånga säger att han lyssnade till i radion. I en första version kom intervjun med mig att vara relativt komplett. Bl. a. hänvisade jag till att jag hade haft en uppvaktning från Landskrona vid vilken man sade: Ge oss ett par tre år för omställning! Jag sade att det var en positiv inställning. Jag skulle kunna tänka mig att det tar ytterligare några år att omställa sig, men det positiva är attityden: man är beredd att förändra för att komma ur ett besvärligt läge. I en senare version, som tydligen Hans Petersson lyssnade på, har detta inte fått plats. Man tyckte man skulle dramatisera det hela, och så ställde man upp ramen och detta att Svenska Varv skulle besluta om hur man kan hantera strukturen, men man sade inte någonting om hänsynen till de samhällsekonomiska konsekvenserna. Dessa skall ju självfallet beaktas. Det är ju sysselsättningen som är det väsentliga. Därmed tycker jag att vi kan ha klarat ut det missförståndet. Jag skulle då vilja säga att jag har inte tvekat att tala om för alla som velat lyssna, vilka mina intentioner är. Jag har ju också fått tillfälle att göra det här i dag. Låt mig sedan till Hans Petersson säga, att naturligtvis skall vi inte spela ut regioner mot varandra. Men jag reagerar litet grand när man säger att här diskuteras en katastrofal situation. Visst är situationen besvärlig, men man bör komma ihåg att den inte skall diskuteras utifrån perspektivet att de anpassningsåtgärder som måste vidtas skall genomföras i dag eller i morgon. Vad vi har framför oss är att bestämma en tid — hur många år anpassningsprocessen får ta — för att vi rimligen skall kunna klara sysselsättningen på de här orterna. När det då hävdas från olika håll — bl.a. av ledande samhällsföreträdare — att det är katastrof i Malmöhus län måste jag faktiskt reagera och gå till den statistiska redovisningen. Den säger att när det gäller varvsorterna är sysselsättningsläget bäst i Malmöhus län. Om jag räknar in — som jag sade tidigare — de arbetssökande, de som finns i beredskapsarbeten, de som är involverade i arbetsmarknadsutbildning, så är situationen den att i Blekinge är det 3,9 90 av arbetskraften som omfattas av dessa åtgärder och alltså är utan arbete, står utanför den reguljära arbetsmarknaden. I Göteborgs och Bohus län är det 3,7 20, i Malmöhus län 3,2 90 — under riksgenomsnittet. Går jag vidare till skogslänen finner jag att motsvarande siffror för Västernorrland är 4,6 90, för Västerbotten 5,1 20 och för Norrbotten, som jag sade nyss, 10,7 9. Ännu mera intressant är antalet lediga platser för arbetssökande, där det är en enorm disproportion mellan skogslänen och t.ex. Malmöhus län. Problemen är stora i Malmöhus län, men man skall inte använda ordet katastrof. Vi måste ändå sätta verkligheten där i viss proportion till utvecklingen på andra håll i vårt land.
Herr talman! Uppriktigt sagt hade jag inte tänkt göra flera inlägg, men jag måste ändå protestera mot dessa utspel som industriministern kommer med genom att ställa olika län och olika regioner mot varandra. Det finns ändå ingen som har någon glädje av detta, utan vi skall väl gemensamt konstatera att här är det ett mycket stort bekymmer för Landskrona kommun och Landskronaregionen. Den är i sig själv en ganska liten region, och vårt gemensamma intresse bör naturligtvis vara att skapa sysselsättning för den arbetskraft som regionen mister genom att Öresundsvarvet eventuellt skärs ned. Det är ju ett statligt företag som skall skäras ned, och då skall vi naturligtvis hjälpa till att skapa sysselsättning för dessa människor — först för människorna som sådana men sedan naturligtvis även för Landskrona kommun och hela Landskronaregionen.

Herr talman! Självfallet skall vi inte ställa regioner mot varandra, men vad jag reagerar mot är en benägenhet att säga att den aktuella strukturplanen är en katastrof. Hur upplevs det av människorna när ansvariga politiker går ut med det beskedet? Självfallet sprider sig oron. Ändå har vi inte tagit ställning till om den omläggning som skall ske får ta tre, fyra, fem eller sex år. Anledningen till att vi inte gjort det är att vi inte heller har tagit ställning till med vilka åtgärder vi skall kompensera en nedgång av fartygsproduktionen. Detta kan ske genom alternativ produktion på varven eller genom expansion av annan industri. Jag efterlyser alltså en mera sansad debatt på denna punkt. Jag tycker visserligen att dagens diskussion här i kammaren är bra, och jag skall därför inte angripa er för vad som förekommit i den här vägen, men i debatt som jag mött i andra sammanhang har man ibland sagt att det varit fråga om en katastrof, trots att det senare visat sig att situationen i regionen i fråga varit relativt sett långt bättre än i andra regioner med problem. Man måste hålla sådant i minnet, så att man inte börjar tala om en katastrof utan i stället redovisar vilka möjligheter som ändå finns till anpassning inom den region det nu gäller. Även om det kan vara svårigheter förenade med att finna rätt jobb för de enskilda kvinnorna och männen, är svårigheterna bra mycket större om det finns ett ledigt jobb på varannan arbetssökande än om det är tio arbetssökande som skall slåss om varje arbetstillfälle, såsom situationen är i Norrbotten just nu. Vi har en tradition som vilar på solidaritet mellan regionerna i vårt land. Låt oss nu inte gripas av någon alldeles speciell strävan när det gäller varvsorter utan försöka lösa problemen i en rimlig takt! Vi skall vara medvetna om att de pengar vi har plöjt ned i varven under de senaste åren i hög grad har begränsat våra möjligheter till insatser i andra regioner. Man får mot den bakgrunden inte se problemet ur enbart varvsorternas synvinkel utan måste betrakta det i ett nationellt perspektiv. Det är ju fråga om att använda gemensamma resurser för de insatser som görs.
Herr talman! Jag vet mig inte ha talat om katastrof — däremot har jag sagt att det är mycket besvärligt i vår region. Men om man lägger samman de uppgifter som kommit ut från styrelsen för Svenska Varv, diverse icke fullständiga citat osv., kan naturligtvis människor där nere känna det berättigat att tala om en katastrof för regionen. Herr talman! Jag tycker emellertid att denna debatt i sig själv varit mycket nyttig. Vi har kanske i viss mån kommit bort från katastrofsituationen. Jag tycker mig ha kunnat tolka herr Åslings uttalanden i dag så att man naturligtvis skall skapa alternativ sysselsättning för de människor som måste gå ifrån sina nuvarande jobb och att förverkligandet av avvecklingsplanerna — om nu sådana skall fastställas — kommer att ligga åtskilliga år framåt i tiden.